Herr talman! Proposition 1979/80:169 innehåller förslag som grundar sig på avtal som träffats efter överläggningar mellan å ena sidan jordbruksnämnden och dess konsumentdelegation och å andra sidan fiskets förhandlingsdelegation — detta vad gäller det provisorium som omsluter tiden den 1 juli-den 31 december 1980. För den andra hälften av budgetåret kommer beslut att fattas under hösten, då förhandlingarna som fördes omkring årsskiftet 1979-1980 ej kunde slutföras utan kommer att fortsätta med början i september månad. Det avtal som träffades mellan jordbruksnämnden, dess konsumentdelegation och fiskets förhandlingsdelegation om ett provisorium var ett mycket dåligt avtal, sett ur fiskets synpunkt. Den totala ökningen av medel jämfört med andra halvåret 1979 var 2,5 milj.kr. Det innebär täckning för en ökning av oljekostnaderna med 4-5 öre per liter. Priset på dieselolja ökade från 66,3 öre per liter 1978 till 96,7 öre per liter 1979 i genomsnitt och ligger nu på 1,40 kr. Egentligen var det budet oantagbart, men vi ville ändå från fiskets sida få möjlighet att förhandla i höst, och om vi inte hade godtagit denna uppgörelse hade förslaget ändå framlagts och då kanske blivit ännu sämre. Det som inträffat efter denna överenskommelse gör att avtalet i dag ter sig ännu mer olönsamt. Kostnaderna fortsätter att öka och fiskpriserna att falla. Jag vill nämna att det norska fisket fått ytterligare ca 500 milj.kr. utöver de 850 miljoner som var anslagna för innevarande år. Det betyder att det norska fisket kan konkurrera med vårt på helt andra villkor. De norska räkorna säljs t.ex. f. n. två kronor under det svenska kilopriset, och det beror på att det norska pristillägget är två kronor högre än vårt. Vi kommer att möta liknande konkurrens när det gäller försäljningen av makrill, där säsongen nu står för dörren, och motsvarande läge kommer med säkerhet att uppstå även beträffande andra fiskslag. Det blir en snedvridning av konkurrensen, och jag vill nämna att stödet till det norska fisket per fiskare motsvarar ungefär sex gånger det svenska. Den nyss avslutade lönerörelsen innebär en inte obetydlig löneökning, vilket kommer att påverka fiskets kostnader. Med de framtidsutsikter som föreligger har fiskarna svårt att få kompensation för detta. Regeringen har förbundit sig att inte låta de ökade priserna på jordbruksprodukter påverka priserna i konsumtionsledet. I regeringens proposition 1979/80:181 läggs fram förslag härom, och enligt uppgifter kommer ca 1 miljard kronor att anslås för ökade livsmedelssubventioner, så att en prishöjning den 1 juli 1980 till följd av jordbruksprisregleringen i allt väsentligt kan undvikas. Hur det kommer att påverka konkurrensen mellan kött och fisk är svårt att säga. Om fisket självt skall klara den konkurrensen, med oförändrade eller sänkta priser, blir svårigheterna stora. Jag har svårt att förstå anledningen till den märkbart negativa inställning till svenskt fiske som råder. Under ett 40-årigt socialdemokratiskt styre kom fiskarna ingen vart. Visserligen tillsattes 1975 en utredning som ingav stora förhoppningar och som resulterade i proposition 1977/78:112, men något resultat har ännu inte nåtts, och det däri föreslagna systemet har uppskjutits två gånger. Förhandlingarna om ett normpris kommer att fortsätta i höst. Då kommer det att avgöras om de beslut som fattades och de löften Sveriges riksdag gav fisket i maj 1978 kommer att infrias. Kommer de att resultera i ett avtal som kan ge den trygghet och ekonomiska standard som stolt proklamerades i nämnda riksdagsbeslut? Kommer man att ge ekonomisk bärighet åt ett normprissystem? Det finns många och stora olösta problem i det nya normprissystemet. Om det skall vara meningsfullt och i enlighet med riksdagens beslut, måste det i en lågkonjunktur tillföras medel så att fisket får den inkomstföljsamhet som behövs för att nå det inkomstmål om vilket beslut fattats. Motpartens bud i det avtal som strandade — kanske är det rättare att säga avbröts — innebar en minskning av stödet till fisket med 10 milj.kr. jämfört med året före. Med tanke på de kraftigt ökade kostnaderna och de fallande fiskpriserna är det lätt att förstå att det budet inte gick att anta. Jag vill inte föregripa höstens överläggningar, men vissa saker i propositionerna inger oro. Det hade säkerligen varit klokt att redan nu lägga fram ett bättre förslag till finansiering. Det förslag som föreligger innebär att de 20 miljoner som fanns i den förra budgeten utbyts mot ett förslagsanslag på 1000 kr. Samtidigt höjs prisregleringsavgiften med 1 96, vilket innebär en inkomstförstärkning med 7 miljoner. En kraftigare prishöjning och införande av prisregleringsavgift på lax, ål och foderfisk skulle ha gett en betydligt bättre ekonomisk stabilitet åt systemet. De kostnader som kommer därutöver torde få täckas med förhöjning av förslagsanslaget. Herr talman! Jag har inget yrkande men har ändå velat fästa uppmärksamheten på några saker som inger mig oro för näringens framtid liksom också för att det av riksdagen den 12 maj 1978 uppsatta målet att fisket skall ha en med andra näringar jämförbar ekonomisk och social standard inte blir verklighet. Med anledning av vpk-motionen vill jag säga att jag inte ser någon skillnad mellan en åtgärd innebärande att fisk klassas som baslivsmedel och ett införande av ett fungerande normprissystem. Höstens förhandlingar får utvisa om vi kan lyckas få till stånd ett sådant system.
Herr talman! Jag kan ansluta mig till den sista meningen i Jens Erikssons anförande, att kommande förhandlingar får ge svar på om de farhågor och den oro som Jens Eriksson hyser är befogade och om de i så fall kan elimineras genom förhandlingar. Vi har här i riksdagen, som nyss påpekades, tagit långtgående principbeslut för framtiden, och jag välkomnar nu liksom när vi fattade det beslutet formuleringarna om att de människor som arbetar inom fiskerinäringen skall ha samma trygghet för framtiden som andra jämförbara grupper. Jag tycker nog ändå att den bild som Jens Eriksson målar är väl pessimistisk. Det har dock under de senaste åren skett förändringar inom näringen som vi har anledning att vara glada för. Alltjämt finns det problem, men principerna har vi fastställt i riksdagen, och sedan gäller det att man i sina förhandlingar uppnår resultat som motsvarar de principerna. Momseffekten på baslivsmedel diskuteras alltmer och i många olika sammanhang. Jag kan i anledning av Per Israelssons anförande säga att de siffror som har nämnts och som kan bli aktuella vid förhandlingarna om vad som skall gälla från den 1 juli i år visar att den totala restitutionen av livsmedelssubventioner ganska precis motsvarar momseffekten på livsmedel. Sedan blir det alltid en diskussion om hur medlen skall fördelas mellan olika produkter. Jordbruksutskottet har i annat sammanhang skrivit att sedan den speciellt tillsatta arbetsgruppen har slutfört sitt arbete får man ta ställning till vilka avvägningar som är de rätta. Det är knappast möjligt att i ett riksdagsbeslut bestämma om detaljerna, i varje fall inte vid denna tidpunkt när dels de löpande avtalen bygger på redan givna principer för jordbruket, dels förhandlingar beträffande fisket är på gång. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Efter Einar Larssons inlägg har jag faktiskt inte så mycket att tillägga. Jag känner inte till vilket förslag regeringen tänker lägga fram, men om jag tolkade Einar Larsson rätt sade han att livsmedelssubventionerna den 1 juli i år ganska precis skulle uppgå till hela momseffekten på livsmedel. Det skulle innebära en mycket kraftig höjning av subventionerna — nu går endast en del av momsen tillbaka i form av subventioner. Jag kommer ihåg när jag hade en enkel fråga till den socialdemokratiska regeringen, då den ännu satt kvar, om införande av livsmedelssubventioner. Jag fick ett mycket försiktigt svar — man sade inte direkt nej men gav heller inga löften. Sedan dess har subventioner införts och de har också gjorts selektiva, så att vissa livsmedel subventioneras mer än andra. Det tycker jag är helt riktigt, och det säger vi också i vår motion. Som jag sade förut är fisk från näringsoch beredskapssynpunkt ett viktigt proteinlivsmedel och borde subventioneras mer än exempelvis fläsk. Fläsket är ju ett av de livsmedel som man numera nästan kan framställa i djurfabriker, och därför har vi inte anledning att subventionera fläsk lika mycket som fisk. Jens Eriksson hyser oro för sin närings framtid. Jag tycker ändå att det är ett betydande framsteg att riksdagen nu uttalar —om utskottets skrivning antas — att målet för prispolitiken bör vara att fiskare jämställs med jordbrukare. Om vi efter den 1 juli får en fullständig restitution av momseffekten på livsmedel har vi uppnått ett viktigt mål som ligger i linje med det livsmedelspolitiska krav som vi har ställt från vpk.
Herr talman! En del av min oro grundar sig väl på det förhållandet att vi har haft ett par hyggliga år — 1977 och 1978 — men nu fått en nedåtgående trend. Det normprissystem som vi arbetar med har ännu inte hunnit börja verka utan har måst uppskjutas två gånger. Förmodligen behövs det kraftigare insatser än dem vi haft hittills för att något så när klara näringen.

Herr talman! Utrikesutskottets socialdemokrater återkommer även vid årets riksmöte till frågan om Sveriges Radios utlandsprogram. I fjol gjorde vi vissa kritiska påpekanden när vi behandlade propositionen om informationsoch kulturutbytet med utlandet. Då begränsade vi oss till att understryka behovet av att tillräckliga resurser anvisas för att utlandsprogrammet skall kunna upprätthållas på oförändrad ambitionsnivå. Vi visste att problemen var stora. Föredragningar inför utskottet bekräftade också våra farhågor. Tron på att regeringen efter en sådan propå skulle ha kraft och vilja att ta itu med dessa frågor har visat sig vara förhoppningar i fåvitsko. De anslagsförändringar som gjorts har visat sig otillräckliga och förändrar i grunden inte läget för Sveriges Radios utlandsprogram. Läget har alltså inte genomgått någon radikal förbättring, och därför återkommer utskottets socialdemokrater till frågan vid årets riksmöte. Nu hyser vi inte endast fromma förhoppningar, utan nu begär vi att en utredning med parlamentariskt deltagande skall få till uppgift att analysera läget och föreslå åtgärder för Sveriges Radios utlandsprogram. Sedan vår motion lämnades har behandlingen av regeringens förslag om att lägga ned AM-sändarna i Stockholm, Göteborg och Motala resulterat i att riksdagen givit regeringen en bakläxa i denna fråga. Som kammarens ledamöter erinrar sig beslöt nämligen riksdagen för någon månad sedan, på hemställan av ett enigt kulturutskott, att avvisa nedläggningsplanerna. I stället anslog riksdagen 3 milj.kr. för att hålla dessa sändare i drift även under budgetåret 1980/81. Nu tycks utrikesutskottets borgerliga utskottsmajoritet vara tacksam för detta beslut, då regeringen får en ny chans. Regeringen får tänka om innan man senare kommer tillbaka till riksdagen beträffande behovet av AM sändningar på mellanoch långvågsbanden. De borgerliga nöjer sig med detta, och något parlamentariskt deltagande i utredningsarbetet - som socialdemokraterna föreslår — vill de borgerliga inte höra talas om. Naturligtvis skall man tänka sig för innan nya utredningar tillsätts. Men i detta fall är den utredning som föreslås från vårt håll i hög grad motiverad. Det är riktigt att Sveriges Radios utlandsprogram tidigare varit föremål för utredningar — sedan den svenska rundradion 1937 för första gången började sända kortvågsprogram för lyssnare i utlandet. Starten skedde alltså kort efter Abessinienkriget — under vilket Mussolinis bomber föll bl.a. över den svenska rödakorsambulansen. Den svenska radions utlandsprogram fick en fastare grund som ett resultat av 1943 års rundradioutredning. Två kortvågssändare uppfördes i Hörby, vilket medförde att programverksamheten utvecklades. 17 år senare — alltså 1960 — skulle en ny utredning på expertplanet svara bl.a. på frågan: Är den svenska informationsverksamheten via rundradion av tillräckligt stor omfattning? Utredningsmaterialet gulnar nu på hyllorna; det är 20 år gammalt och har i dag närmast historiskt intresse. Efter ytterligare tolv år tillsattes en ny utredning. Det blev en enpersonsutredning på expertplanet som gav en mera översiktlig beskrivning av situationen 1972. Sedan dess har förhållandena kraftigt förändrats, bl.a. genom en snabb teknisk utveckling. Även den senaste utredningen — den s.k. SIK-utredningen — blev en expertutredning som utfördes av en person. Uppgiften var att behandla frågan om det svenska kulturoch informationsutbytet med utlandet. Utredningen kom i uppseendeväckande ringa utsträckning att syssla med Sveriges Radios utlandsprogram. Utredaren förklarade sig inte ha tillräckligt underlag för att bedöma utlandsprogrammens betydelse för den allmänna utlandsinformationen men ställde sig positiv till sändningarna på svenska samt exporten av radioprogram och TV-filmer. Slutsatsen blev att det inte fanns tillräckligt underlag för att bedöma informationseffekten av sändningar på främmande språk. Trots det bristfälliga beslutsunderlaget ansåg ändå utredaren att verksamheten borde fortsätta i oförändrad omfattning. Regeringen hade samma mening, och propositionen antogs av riksdagen. Vi socialdemokrater anser inte heller att Sverige bör skära av sina möjligheter att sända på utlandet — vi anser snarare att Sverige bör hålla sig väl framme på detta område. Men säger man a måste man säga b. Det innebär att tillräckliga resurser måste avdelas och det bör finnas en målsättning för verksamheten. Det är naturligtvis svårt att bedöma informationseffekter. Men man bör ändå försöka. Så mycket är klart att uteblivna informationsinsatser svårligen kan ge informationseffekter. Lika klart är att en begränsning av informationsinsatserna — i jämförelse med omvärldens satsningar — ger minskade möjligheter att nå ut med vad man har att förmedla. Vid föregående års kammardebatt i denna fråga redovisade jag vissa publikundersökningar som gjorts av Sveriges Radios utlandsprogram. Dessa undersökningar har gjorts tillsammans med bl.a. BBC och andra välkända radiobolag i Europa. Undersökningen visar att Sveriges Radios utlandsprogram når betydande lyssnarskaror utanför vårt lands gränser. Jag vill endast nämna några siffror. Radio Sweden beräknas enligt publikundersökningarna ha ca 300 000 lyssnare i England och 250 000 i Västtyskland. Publiken i Sovjet beräknas uppgå till ca 1 miljon, varav 800 000 i storstäderna. En mer mätbar effekt av Sveriges Radios utlandsprogram är antalet utländska lyssnarbrev som årligen sänds till Sveriges Radio. De uppgår till ca 40 000 om året och innehåller ofta en önskan om att få veta mer om Sverige. De föredragningar som nyligen gjorts inför utskottet visar att denna verksamhet är väl värd en djupare analys. Vid utskottsbehandlingen har vi erinrat om att det, i en utbyggnadsplan som antogs av televerket 1975, föreslogs att en ny MV-sändare skulle byggas i Skåne för att ersätta den nu 40-åriga, starkt nedslitna Hörbysändaren. Vidare föreslogs att en LV-sändare, som kan täcka Norden och stora delar av Östoch Västeuropa, skulle anläggas på Gotland. Dessa nybyggnadsplaner fick inte gehör hos regeringen, och nu finns inte reservdelar och rör för sändarna i Stockholm, Göteborg och Motala. Det står också klart att MV-sändarna i Stockholm, Göteborg och Hörby kan användas till 1985 — sedan är det slut. LV-sändaren i Motala kan fungera något längre. Det som bekymrar oss — och det borde verkligen bekymra även utrikesutskottets borgerliga ledamöter — är att om inga åtgärder vidtas med det snaraste blir dessa områden tysta ur svensk synpunkt. Det är också känt att risken med en sådan utveckling väckt reaktioner från många lyssnare på andra sidan Östersjön där man får svårt att orientera sig i omvärldens problem utan de svenska sändningarna. Till detta kommer risken av att de svenska frekvenserna snabbt kan adopteras av andra. En lika självklar ambition är att täcka in Nordeuropa och de brittiska öarna innan Hörbysändaren klappar ihop. Radioföretagen i vår omvärld är inte overksamma. Norge satsar f. n. på bl.a. en stor MV-sändare, och Danmark har planer på LV och MV-sändare. Liknande planer finns på gång i Tyskland och Holland, som en följd av förhandlingsresultatet 1975. Det betyder att den svenska regeringens nedläggningsplaner går stick i stäv med utvecklingen utanför vårt lands gränser. Denna utveckling är onekligen av speciellt intresse även ur beredskapssynpunkt. Den är också av stor betydelse för vårt land, som företräder en erkänd neutralitetsoch säkerhetspolitik. Vårt land brukar ju i dessa sammanhang tala i andra termer än de rent militära, vilket fått många att lyssna på våra utlandsprogram. Intresset för att lyssna på program utanför stormaktsblocken ökar också erfarenhetsmässigt vid skärpta lägen. Jag skall bespara kammaren en sådan exemplifiering. Det är ju de berörda utskottens uppgift att i första hand vara lyhörda för sådana fakta, och därför är det särskilt beklagligt att den borgerliga utskottsmajoriteten av någon svårförklarlig anledning slagit dövörat till i denna fråga och vägrat acceptera det socialdemokratiska utredningskravet. Herr talman! Vid föregående års riksmöte riktade vi från socialdemokratiskt håll en uppmaning till regeringen att visa större aktivitet på detta område. Vi levde i tron att det fanns en viss handlingsförmåga kvar hos regeringen. Vad som hänt visar något annat. Riksdagen har fått leda regeringen i denna fråga. Riksdagens beslut om att ge AM-sändarna en förlängd nådatid på något år är ett talande exempel. Vi socialdemokrater är inte nöjda med nödlösningar och anser därför att dessa frågors behandling måste ses i ett längre perspektiv. Därför begär vi att en utredning med parlamentariskt deltagande tillsätts om Sveriges Radios utlandsprogram. Det är på tiden att så sker. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Vid behandlingen av den socialdemokratiska motionen 1132 har utrikesutskottet haft att ta ställning till Sveriges Radios utlandsprograms organisation och denna organisations möjligheter att bedriva sin verksamhet på oförändrad ambitionsnivå enligt de riktlinjer som drogs upp av den s.k. SIK-utredningen och den därav föranledda propositionen. Utskottet har också haft att ta ställning till de ekonomiska resurser som erfordras för att utlandsprogrammet skall kunna driva sin verksamhet på oförändrad ambitionsnivå. Utlandsprogrammets organisation har under 1970-talet varit föremål för inte mindre än två utredningar. Den första, som tillkom på grund av riksdagens önskemål, avsåg en översyn av verksamhet, finansiering och samordningsfrågor. Denna utredning behandlades av utrikesutskottet i dess betänkande 1973:1. Utskottet anslöt sig då till departementschefens uttalande i propositionen, att det för framtida överväganden rörande anslagsgivningen till radioprogrammen var önskvärt att erhålla ökad kunskap om utlandsprogrammens lyssnarunderlag i ljuset av den tekniska utvecklingen. Den andra utredningen var SIK-utredningen år 1978, i vilken utlandsprogrammet behandlades tillsammans med hela det svenska kulturoch informationsutbytet med utlandet. Sture Palm har rätt i att denna utredning inte — det framhölls också av utskottet i dess betänkande 1978/79:31 — ansåg sig ha haft tillräckligt underlag för att bedöma informationseffekten av sändningarna på främmande språk. I avsaknad av tillräckligt material i detta hänseende föreslog utredningen därför ingen utvidgning av utlandsprogrammen. Utskottet anslöt sig till propositionens målsättning på denna punkt, nämligen att programverksamheten borde upprätthållas på oförändrad ambitionsnivå, och uttalade att man utgick ifrån att regeringen uppmärksammade denna fråga. Eftersom utlandsprogrammet varit föremål för två utredningar, som båda lett till samma slutsats, att programverksamheten skall upprätthållas på oförändrad ambitionsnivå, vilket utskottet redan i tidigare betänkanden ställt sig bakom, har utrikesutskottet inte funnit anledning att nu tillstyrka en ny och större parlamentarisk utredning om utlandsprogrammen. Sture Palm var i sitt anförande också inne på de ekonomiska resurserna. Låt mig erinra om att ett enigt utskott i samband med behandlingen av vissa anslag inom UD:s verksamhetsområde tillstyrkt budgetpropositionens förslag beträffande Sveriges Radios programverksamhet för utlandet. Detta innebär en ökning av anslaget från 21 440 000 kr. till 23 884 000 kr., en ökning med drygt 11 90. En nyhet och en viktig sådan i sammanhanget var emellertid att anslagskonstruktionen ändrats för att man skulle kunna undanröja de löpande finansiella problem som uppstått för utlandsprogrammet. fr.o.m. budgetåret 1980/81 anvisas medlen över ett reservationsanslag av samma slag som gäller för utbildningsradion. Denna anslagsform innebär att medel skall kunna anvisas på en särskild anslagspost till kompensation för den allmänna kostnadsutvecklingen, som den avspeglas i konsumentprisindex. Medlen utbetalas kvartalsvis i efterskott med hänsyn till kostnadsutvecklingen under resp. sistlidna kvartal. Anslagsposten, som enbart skall kunna användas för detta ändamål, bör enligt regeringens förslag vara så beräknad att medlen räcker även för kostnadsökningar som överstiger vad som vid beräkningstillfället kan förväntas. Utskottet konstaterar i föreliggande betänkande att denna anslagskonstruktion innebär ett tillmötesgående av ett tidigare uttalat önskemål från utskottet och att den enligt utskottets mening avsevärt bör kunna underlätta utlandsprogrammets finansiella situation. Jag tycker, Sture Palm, att denna förändring är utomordentligt viktig och att den knappast kan ge intryck av att regeringen är handlingsförlamad och saknar initiativ. Jag kan i och för sig hysa förståelse för den åsikt som framförts av utlandsprogrammets företrädare, att det anslagna beloppet skulle vara i knappaste laget för att kunna hålla programverksamheten på ungefär oförändrad nivå. I det ansträngda budgetläge som f.n. råder är detta emellertid en situation som de flesta, som erhåller statsmedel, har att söka bemästra. Utöver de aspekter på frågan som jag här kortfattat berört tillkommer hur utlandsprogrammet skall kunna nå ut till yttervärlden på ett tillfredsställande sätt. Denna fråga — det var Sture Palm också inne på — har aktualiserats genom regeringens förslag att lägga ned AM-sändarna i Stockholm, Göteborg och Motala under nästa budgetår. Det ärendet behandlades i kulturutskottet, som fann att de skäl som anförts i en rad motioner, väckta i anslutning till förslaget, och i de yttranden som inhämtats, bl.a. från försvarsutskottet, gav stöd för uppfattningen att det behövdes tid för överväganden av frågan om en nedläggning av de tre AM-sändarna. Kulturutskottet ansåg därför att dessa sändare borde behållas i drift även under budgetåret 1980/81. Därigenom skulle regeringen få tid att ytterligare överväga och för riksdagen redovisa sin syn på behovet av AM-ljudradiosändningar på mellanoch långvågsbanden och hur detta behov i framtiden skall tillgodoses. Kulturutskottet föreslog att riksdagen som sin mening borde ge regeringen detta till känna. Riksdagen biföll detta förslag den 16 april i år. Så känsliga är vi kanske ändå inte på borgerligt håll att vi betraktar det här som någon överkörning av regeringen. Framkommer sakskäl vid behandlingen av ett ärende är det rimligt att man vidtar en åtgärd av den här typen. Jag vill också understryka för Sture Palm att utrikesutskottet i det betänkande vi nu behandlar utgår ifrån att regeringen vid sina framtida överväganden tar hänsyn till Sveriges Radios utlandsprograms behov av tillgång till långoch mellanvågsfrekvenser för sina sändningar.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 Jag delar nämligen den uppfattning som Sture Palm nyss framförde men som han inte drog konsekvenserna av — att man skall tänka sig för innan man tillsätter nya utredningar.

Herr talman! Jag kan försäkra Per-Olof Strindberg att vi har tänkt oss för innan vi begärt en ny utredning. Det är därför jag har väckt motionen. Vi begär nu en parlamentarisk utredning. Per-Olof Strindberg talade om de två senaste utredningarna som varit verksamma på 1970-talet. Jag gick ju tillbaka ända till 1937, till tiden efter Abessinienkriget. Jag har gått igenom sammansättningen av utredningarna ända sedan dess, och ingen av dem har haft parlamentarisk sammansättning. Det närmaste man kom det var 1943 års radioutredning, där talman August Sävström var ordförande i en grupp experter. Övriga västländer tycker att det här är en fråga som angår parlamentet i ganska hög grad. De har haft parlamentariskt sammansatta utredningar. I Amerikas förenta stater spelar de här frågorna en central roll i den beslutande församlingen. Vi har begärt en parlamentarisk utredning därför att vi tycker att det resultat man kom fram till vid den senaste utredningsomgången var magert. Det erkände utredaren nästan själv. Den vackra röda volym jag nu visar upp är SIK-utredningens betänkande, som ledde till proposition och som vi fattade beslut om för något år sedan. Utredaren för en diskussion om hur man skall hantera det här materialet framöver men säger — vilket visar en enorm ambivalens: ”Om statsmakterna finner det omöjligt att renodla någon av ovanstående synpunkter och vill undvika genomgripande förändringar i den ena eller andra riktningen utan fast grund för sådana beslut kan utlandsprogrammet bibehållas i stort sett som det i dag har växt fram. Med hänsyn till de faktorer som har redovisats förefaller detta i dag vara det rimligaste alternativet. I så fall bör man med hänsyn till osäkerheten om de utländska sändningarna avvisa vidare expansion och kräva att UTP inom ramen för en reellt oförändrad budget i fortsättningen prioriterar de svenska sändningarna och programexporten. En översyn av Sveriges radios utlandsprogram inom utrikesdepartementet år 1972 ledde till samma slutsats.” Det är ett föga progressivt tänkande att falla tillbaka på en utredning som är åtta år äldre och passé. Hela resonemanget i utredningen och propositionen visar att frågan är otillräckligt belyst. Med hänsyn till att diskussionen har fortsatt kring utlandsprogrammen har vi från socialdemokratiskt håll funnit det fullt skäligt att begära en parlamentariskt sammansatt utredning som får tillfälle att gå igenom materialet och se vad som har skett under snart 50 år. Det borde ha ett utomordentligt stort intresse. Naturligtvis har det skett en viss anslagsökning, men den är otillräcklig. Sverige Radio tvingas till nedskärningar till ett belopp av 700 000 kr. från den 1 juli för export av radioprogram på spanska och portugisiska. Det var denna export utredaren Ingrid Arvidsson ansåg vara så angelägen. Dessutom tvingas man till ytterligare nedskärningar med 300 000 kr. under samma rubrik, dvs. en besparing på 1 milj.kr. från den 1 juli på utlandsprogrammens område. Detta sammantaget, herr talman, tycker jag tydligt talar för att det borde vara av intresse för Sveriges riksdag att utvinna erfarenheter av det här materialet och göra de värderingar som inte gjordes i SIK-utredningen.
Herr talman! Jag skulle, Sture Palm, kunna räkna upp en lång rad anslag, där vi litet till mans tycker att beloppen är tilltagna i underkant. Det beror helt enkelt på att vi har att anpassa oss till ett besvärligt budgetläge. Dessutom tycker jag inte att det här är en så dålig anslagsökning. Den rör sig, som jag sade i mitt tidigare anförande, om ungefär 11 96. De ökade anslagen, den nya konstruktionen för dem och den kommande översynen av AM-sändarna gör att det kan vara rimligt att se hur utlandsprogramverksamheten utvecklas, innan man på nytt begär en utredning.
Herr talman! Jag vill rikta kammarens uppmärksamhet på att vi inte har begärt ökade anslag. Vi talar om de svårigheter som utlandsprogrammen befinner sig i. Också vi är medvetna om det besvärliga budgetläget. Vad vi begär är en parlamentariskt sammansatt utredning, så att vi får veta vad vi harsatsat på. Vi vill också veta vilka effekter som uppnås. Det borde väl ändå vara av intresse för Sveriges riksdag att få del av sådana uppgifter.

Herr talman! Jag har faktiskt inget yrkande, om någon funderar på det. Onsdagen den Däremot vill jag göra några kommentarer till utrikesutskottets betänkande 28 maj 1980 nr 25 angående svenskt medlemskap i Afrikanska utvecklingsbanken. Vi ansluter oss alltså till detta förslag av den anledningen att de regionala — Vissa professurer länderna har två tredjedelar av den samlade röststyrkan i banken. vid Karolinska Resterande tredjedel fördelas bland de icke regionala länderna. Således = institutet skiljer sig denna bank från exempelvis Världsbanken och IDA i detta avseende. I Världsbanken har som bekant USA det avgörande inflytandet. Att röstfördelningen i Afrikanska utvecklingsbanken bibehålles är betydelsefullt, och vi utgår ifrån att Sverige genom sitt medlemskap bidrar till att densamma inte försämras för de regionala länderna. Vi utgår också ifrån att regeringen hela tiden håller riksdagen underrättad om eventuella förändringar.

Herr talman! Utbildningsutskottet har i sitt betänkande nr 32 hemställt om bifall till proposition 136 och avslag på min motion nr 1961. Vad innebär propositionen i det avseende som berörs i min motion? Jo, att man inrättar den tredje professuren i landet för medicinska njursjukdomar, medan man ställer frågan om en första professur för hjärtsjukdomar på framtiden i avvaktan på utredning. Vad innebär då min motion? Jo, att man bör vänta med att inrätta denna 127 tredje njurprofessur till dess man vet om det över huvud taget kan bli någon hjärtprofessur därutöver. Detta har utbildningsutskottet alltså inte velat vara med om. Den som under åratal upplevt det underjordiska nätverk som förbinder hälsooch sjukvårdsnämnden i Stockholm, statens förhandlingsnämnd, NUU-nämnden, universitetsoch högskoleämbetet, departementet och utbildningsutskottet med varandra blir emellertid inte förvånad. Vad som sedan lång tid tillbaka — och ej minst de senaste decennierna — byggts upp vid ett av huvudstadens sjukhus, som nu till ingen nytta står tomt och övergivet, skulle helt enkelt definitivt kvaddas — inte bara verksamheten utan också de vetenskapliga intressen som odlats och utvecklats där. Vad sakkunskapen haft att säga är för de förenade byråkratierna uppenbarligen ointressant. När vi därför nu får landets tredje njurprofessur i stället för vad som kunde blivit dess första hjärtprofessur, har jag för min del bara att hålla mig till att det trots allt är viktigare att ha rätt än att få rätt. Något yrkande vill jag självfallet inte besvära talmannen och kammaren med.
Herr talman! Jag vet inte om Gunnar Biörck tycker att jag nu uppträder som representant för de förenade byråkratierna. I så fall är det ett misstag från hans sida, för utbildningsutskottet uppträder inte alls som ett transportkompani för de av honom nämnda andra byråkratierna. Naturligtvis är det för riksdagens del alltid svårt att avgöra hur man skall benämna och inrikta professurerna när det gäller de olika medicinska specialiteterna. Vi har att lita till experter, och det som är avgörande för utbildningsutskottets ställningstagande i den här frågan är att här är Karolinska institutet, universitetsoch högskoleämbetet och departementet överens. I det läget har vi inte funnit några andra argument som har övertygat oss om att vi bör gå emot dessa tre instanser. Jag yrkar sålunda bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Att Karolinska institutet och även universitetsoch högskoleämbetet har gått på samma linje som departementet beror ju på att de fått föreskrifter från departementet att göra det. Stig Alemyr sade att utbildningsutskottet alltid lyssnar på experter. Jag vill bara säga att de två som begriper någonting av detta, nämligen professorerna Ström och Hallberg, som sitter i planeringsberedningen för vårdyrken, har gått på hjärtprofessurlinjen framför njurprofessurlinjen. Men det har utskottet alltså inte tagit någon hänsyn till. Jag har inte eftersträvat någon längre debatt om detta. Stig Alemyr vet nog, lika bra som jag, att när den tiden kommer det mänskligt att döma inte kommer att finnas några svenska pengar kvar att anslå ens till det viktiga område som hjärtoch kärlsjukdomarna utgör. När njurarna väl försett sig, har man skäl att befara att hjärtat kommer att gå på tomgång.
Herr talman! Det är utomordentligt anmärkningsvärt att Gunnar Biörck säger att Karolinska institutet och UHÄ ingenting begriper av detta. Det är självklart att jag som företrädare för utbildningsutskottet inte kan ställa mig bakom ett yttrande av detta slag, utan jag vill bestämt protestera mot det.
Herr talman! Jag tror inte att jag har sagt att Karolinska institutet och UHÅÄ ingenting begriper. Vad jag sagt innebär att de har fått föreskrifter om att denna professur skall placeras på Huddinge sjukhus.
Herr talman! Var det endast jag som i Gunnar Biörcks förra inlägg upplevde att han talade om folk som ingenting begriper?

Herr talman! I regeringens proposition 149 om ändring i byggnadsstadgan föreslås att bestämmelserna i 38 § byggnadsstadgan om byggnaders utformning m.m. ändras så, att särskilda krav skall kunna ställas på bebyggelse inom områden som utgör värdefulla miljöer. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 1980. Man kan fråga sig hur många riksdagsmän det är som satt sig in i frågan. Civilutskottets betänkande har inte kunnat ge riksdagen den vägledning som ett så viktigt beslut som vi nu skall fatta kräver. I den information som givits ut av riksdagens skoltjänst, vilken jag ofta använder mig av när jag visar besökande skolungdomar hur riksdagen arbetar, står under punkt 19: ”Utskottets arbete resulterar i ett betänkande som innehåller utskottets förslag till beslut, samt en redogörelse för bakomliggande omständigheter och motiven för förslaget. I många fall har ledamöterna olika uppfattning om vad som bör bli riksdagens beslut.” Ett betänkande skall således innehålla: bakgrund, motiv, förslag, eventuella reservationer och eventuella särskilda yttranden. I detta fall ger inte civilutskottets betänkande riksdagen den information som den behöver för att kunna fatta ett så här viktigt beslut. Man har enligt lagkunnigas mening inte uppmärksammat att lagförslaget sätter ur spel många av de lättnader i bygglovgivningen som riksdagen på senare år fattat beslut om. Vad det rör sig om är att de dyrbara och meningslösa bestämmelser i fråga om bygglov som avskaffades fr.o.m. den 1 januari 1980 nu ersätts av nya möjligheter för kommunerna att bemästra fastighetsägare på deras egen bekostnad. Propositionen låter oskyldig när man refererar att den innehåller förslag om att särskilda krav skall kunna ställas på bebyggelse inom områden som utgör värdefulla miljöer. Mot en så förkortad beskrivning synes det svårt att göra någon invändning. Men i paragrafförslaget heter det: ”inom ett bebyggelseområde som utgör en värdefull miljö skall dessutom särskild hänsyn tas till områdets egenart.” En språklig analys visar att i denna sats finns inte mindre än fem begrepp som man i dagligt tal kallar för luddiga och som därför ger utrymme för kommunalt godtycke. Begreppen är: ”Bebyggelseområde” — ett begrepp som kan omfattas av praktiskt taget vad som helst från något hundratal kvadratmeter till lika många kvadratkilometer. ”Värdefull” — ett ord om vilket meningarna alltid är delade. ”Miljö” — något som omfattar praktiskt taget allt vi vistas i. ”Särskild hänsyn” — ett uttryck som tyder på att värdet skall bestämmas av vissa politiker. ”Egenart” — något som det mesta utom en serieproduktion kan sägas ha. Naturligtvis behöver viss bebyggelse och vissa byggnader skyddas. Frågan härom ägnade byggnadsvårdsutredningen sitt betänkande Kulturhistorisk bebyggelse — värd att bevara . Betänkandet kom för ungefär ett år sedan och har remissbehandlats. Det har inte funnits något odelat stöd för dess förslag om att vidga tillämpningsområdet för byggnadsminneslagen. Vad som dock är väsentligt är att förslaget avser definierade byggnader, vilket inte är fallet i den nu aktuella propositionen. Den däri föreslagna ändringen av byggnadsstadgan ger inga begränsningar av de kommunala ingreppen. Det kan sålunda gälla torg och gaturum, vissa byar, brukssamhällen, fäbodar och fiskelägen. Och man har i propositionen glömt bort hur man skall ersätta den fastighetsägare som blir den lidande parten. Att man ute i kommunerna skall diskutera tycke och smak när man lägger bördor på enskilda ägare på grund av att något skall skyddas är en dålig och meningslös metod. Skall man göra inskränkningar för vissa enskilda, bör man lämna ersättning för detta. Genom att i ersättningar konkretisera de olägenheter som drabbar fastighetsägarna slipper man diskutera riksantikvarieämbetets, planverkets eller resp. byggnadsnämnds mer eller mindre dåliga eller — om man så vill — goda smak. Det är detta som saknas i bostadsdepartementets proposition. Myndigheter och enskilda skall kunna förhandla när det rör sig om civilrättsliga frågor. Myndigheterna är inte tillåtna att ta något från någon enskild utan att lämna ersättning härför. Kan man inte bli ense, något som torde vara ett undantag, får en domstol fälla avgörandet. Propositionens förslag innebär att kommunerna kan utfärda generella bestämmelser om vilka bebyggelseområden som omfattas av 38 § och att de på så sätt kan förhindra allt byggande som man tidigare släppt fri. Ändringen av byggnadsstadgan kommer att beröra så stora värden för enskilda fastighetsägare och ge upphov till sådana konflikter att det skapar oro på byggmarknaden. Dessutom är förhållandet till byggnadsminnesvården helt oklart i den föreslagna bestämmelsen. Herr talman! Jag vet att det inte är mycket jag kan göra mot ett enigt utskott, och jag har därför inget yrkande, men det skulle vara intressant att från någon representant för utskottet få en förklaring till vad som ligger bakom det här betänkandet.
Herr talman! Betänkandet är visserligen mycket kort, men den proposition som lagts fram har inte mött någon som helst erinran i form av en motion från någon av riksdagens 349 ledamöter. Jag utgår ifrån att alla har läst propositionen. Vi i civilutskottet har naturligtvis gjort det, och vi har dessutom av föredraganden i utskottet fått en ordentlig genomgång av vad de i propositionen föreslagna ändringarna innebär. Eftersom ingen motion har väckts har vi inte tyckt att det funnits anledning att upprepa den bedömning som gjorts i propositionen av föredragande statsrådet. Det är en alldeles felaktig beskrivning som Marianne Karlsson gör när hon säger att betänkandet utgjort den enda informationen till riksdagsledamöterna. Ledamöterna måste sätta sig in i vad som framförs både i propositioner och i betänkanden. Bakom ändringen i det här fallet ligger det många gånger uttryckta önskemålet att man inte enbart skall syssla med den enstaka byggnaden — det kommer man även fortsättningsvis att göra genom kulturminnesmärkningen — utan det som är mera intressant är att bevara helheten, alltså den miljö som man vill försöka att upprätthålla. På detta sätt får alltså de kommunala myndigheterna en möjlighet att bedöma vilka områden som är så intressanta att man bör försöka bevara helheten. Med tanke på all uppskattning i dag av vad som är vackert kommer inte fastighetsägarna att lida någon skada. Det kan bli raka motsatsen. Ofta är det fråga om mycket attraktiva områden som på detta sätt skulle hindras från att bli sönderbrutna. Regeringens och utskottets samfällda bedömning har alltså varit att det föreslagna tillägget till 38 § byggnadsstadgan är en riktig reform för att man skall kunna åstadkomma en större enhetlighet och ett starkare skydd för den kulturhistoriska miljön och inte enbart för de kulturhistoriskt värdefulla husen.
Herr talman! Jag hade inte förväntat mig att Kjell Mattsson på något sätt skulle hålla med mig, och vi har också hört att han inte gör det. Förändringar av bebyggelsen måste ses som en möjlighet att förbättra miljön. Husen är ofta nedslitna och skadade, varför kraven på energihushållning och förbättringar måste väga tungt. En ändring av 38 § byggnadsstadgan innebär att bevarandeaspekterna kommer att väga tyngre än de boendes legitima behov av att låta bebyggelsemiljön utvecklas i takt med behoven och möjligheterna till förbättringar av levnadsstandarden. Det finns i dag ett utbyggt system för att bevara kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader. Senare års krav att även kunna bevara annan bebyggelse får inte leda till att kostnaderna för detta ensidigt vältras över på fastighetsägarna. Ställs det krav på politikerna att vissa byggnader eller miljöer skall bevaras, måste även kommunerna ta det ekonomiska ansvaret för att allmänhetens intressen blir tillvaratagna. Herr talman! Erfarenheterna ute i kommunerna visar att man har en benägenhet att införa långvariga byggnadsförbud för att skapa rådrum. Som rådrum inräknas även politiska ambitioner att stoppa viss byggnadsverksamhet. Regeringen har ju arbetat intensivt på att avveckla byggnadsförbuden för att hindra förslumning inom förbudsområden. Därför är jag, herr talman, mycket förvånad över det förslag som vi snart kommer att anta. Men om det i framtiden visar sig att mina farhågor är väl grundade, förväntar jag mig att regeringen omedelbart vidtar sådana åtgärder att byggandet inte försvåras för allmänheten. 38 § byggnadsstadgan kommer inte alltid att tillämpas av kloka politiker utan även av byråkrater, vilkas syften inte alltid överensstämmer med allmänhetens bästa.
Herr talman! Jag tror att Marianne Karlsson läser propositionen och det här korta utskottsbetänkandet som en viss potentat läser Bibeln. Hon är alldeles för misstänksam i sin tolkning av hur bestämmelserna skall användas. En fastighet skall ju inte få förbli i dåligt skick. Tvärtom finns det ett underhållsansvar för fastighetsägaren, vilket man i bygglagstiftningen avser att öka. Det här betyder bara att förbättringen av bostaden får göras så, att den inte förstör miljön. Jag tycker att vi alla som enskilda individer borde ha den ambitionen, så att vi kan få ha kvar de vackra områden som vi har valt ut. Men självfallet finns det ingenting som hindrar att fastigheterna på tekniskt och på annat sätt skall vara fullvärdiga bostäder. Fastighetsägarna har alltså ett ansvar för att fastigheterna uppfyller det kravet.

Herr talman! Vi socialdemokrater har i år liksom vid ett antal tillfällen de senaste åren lagt fram förslag som gemensamt syftar till att med olika medel främja en utveckling mot ett samhälle som präglas av en god social miljö och en ansvarsfull hushållning med mark och vatten, energi och råvaror. I det här betänkandet behandlas yrkande 3 i vår motion 1009. Det gäller vårt krav att åtgärder snarast bör vidtas för att de mål som vi numera har för energipolitiken, när det gäller både hushållning och ett snabbt införande av de nya energikällorna, och för en bättre social miljö skall få fullt genomslag i det förslag till ny planoch bygglag som just nu är ute på remiss och som vi hoppas att riksdagen skall få behandla under det närmaste året. Bakgrunden till våra krav är för det första att vi menar att det är nödvändigt att med särskild kraft lyfta fram de här kraven i centrum för bostads-, bebyggelseoch samhällsplaneringen om vi skall kunna uträtta något rejält för att förbättra människors levnadsvillkor, värna miljön och bygga upp det nya energisystemet för framtiden. Vi anser för det andra att det förslag till ny planoch bygglag som nu föreligger inte svarar upp mot de här kraven. Vi anser för det tredje att det är bråttom med att komplettera planoch bygglagen, så att de förslag som riksdagen får att ta ställning till nästa år skall svara upp mot de här kraven. Det är också ur tidssynpunkt viktigt att se till att det blir en samordning mellan planoch bygglagen och de förslag på energipolitikens område som nästa riksmöte skall ta ställning till. Det är ju ingen hemlighet att den nuvarande planoch bygglagen i väsentliga avseenden är föråldrad och behöver förnyas, så att den svarar mot de krav som vi numera ställer. Arbetet med att förnya planen har pågått i mer än tio år nu, jämsides med en intensiv debatt i samhället samt utredningsarbete, forskningsarbete osv. Under tiden har det också tillkommit en rad speciella bestämmelser för att styra utvecklingen i önskad riktning. Många frågor har stått i centrum för den debatten, vilka har lett fram till krav på skärpta åtgärder i samhällsplaneringen. Jag vill bara peka på sådana saker som kraven på boendemiljön och samspelet med genomförandet av andra viktiga reformer på det sociala området, som gäller barnen, som gäller de äldre, som gäller de socialt utslagna, som gäller de handikappade. De här kraven och den här diskussionen har också förts om den yttre miljön, liksom den även har förts på energipolitikens område. Det är den nya tidens krav på samhällsplaneringen, som vi borde främja genom att se till att de får fullt genomslag i den nya planoch bygglagen. Därför är vi både förvånade och besvikna över att det förslag som nu föreligger inte alls tar upp och tillgodoser de här kraven på det sätt som vi och väldigt många andra människor hade förväntat oss. Man har inte heller visat på vägar att på ett samlat sätt lösa de problem som åtminstone övergångsvis kan finnas. Visserligen tror vi inte att de här olika kraven — som ställs från olika utgångspunkter — långsiktigt är oförenliga, men det är klart att det som sagt kan bli konflikter i övergångsskedet. Det kan uppstå problem med att klara en sektorsövergripande planering, och det kan bli svårigheter med att utveckla den kommunala planeringen. De problemen borde, menar vi, ha behandlats mycket klarare och mer ambitiöst i förslaget till ny lagstiftning. När nu så inte har skett, föreslår vi att riksdagen skall uttala att regeringen i det fortsatta förarbetet för det slutliga lagförslaget skall se till att kraven tillgodoses. Vi tycker att många händelser på senare tid väldigt kraftigt understryker våra krav. Detta gäller inte minst folkomröstningsresultatet men också — naturligtvis — den diskussion som nu förts om barnens levnadsvillkor eller den sociala utslagningen. Det är med stor besvikelse som vi konstaterar att de andra partierna inte vill biträda de här, som vi tycker, så enkla och självklara kraven från vår sida. Vi är kanske ändå inte så värst besvikna på moderaterna — av dem hade vi nog inte väntat oss någonting annat än negativism — men vi är besvikna på folkpartisterna, som ju stod bakom linje 2 och dess avvecklingsplan som bl.a. innehåller kravet att ”planoch bygglagstiftningen skall anpassas till höjda hushållningskrav och till behovet av att snabbare få fram alternativa uppvärmningsformer”. Där finns också en rad andra förslag som ställer krav på samordning mellan de förslagen och planoch bygglagen. Jag vill bara peka på kravet på en särskild energihushållningslag. Vi tycker att det borde ha varit naturligt för folkpartiet att fullfölja sitt arbete i linje 2 genom att stödja våra krav. Och det borde också ha varit naturligt för dem som stod bakom linje 3 att stödja våra krav — inte minst för centern, som ju har drivit liknande krav förut, bl.a. när en centerpartist var bostadsminister och i den egenskapen uttalade att man nu måste ta till krafttag för att få en samordnad planering när det gäller miljö och energi. Jag vill citera ur ett av dåvarande statsrådets tal: ”Bättre boendemiljö måste emellertid utredas och planeras hand i hand med att det långsiktiga programmet för energibesparing genomförs.” Nu säger utskottet till råga på allt att våra förslag, om de tillgodosågs, skulle försena detta arbete. Men det är ju, herr talman, tvärtom. Det är utskottsmajoriteten som vill försena arbetet, genom att hänvisa till pågående utredningsarbete på annat håll och avvisa vårt förslag om att åtgärder skall vidtas som kan få fullt genomslag för planoch bygglagen nästa år. Vi vill ha ett skyndsamt arbete, så att de åtgärder som är nödvändiga kan ge resultat snabbt, i god tid före den tidpunkt då vi skall kunna fatta beslut om den nya planoch bygglagen och de energipolitiska riktlinjer som kommer att bestämma utvecklingen under 1980-talet. Det betyder att detta arbete måste göras omedelbart och inte begravas i andra utredningar. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen. Får jag till sist också uttrycka vår tillfredsställelse över att ett enigt utskott med anledning av en socialdemokratisk motion uttalar att åtgärder skyndsamt bör vidtas för en fortsatt handikappanpassning av närmiljön och att riksdagen också skall få en redovisning av pågående arbete på området inkl. förslag till de åtgärder som erfordras för att nå detta mål. Det är ett bra förslag, och det var bra att vi kunde bli eniga om det.

Herr talman! När det gäller planläggning och byggande kommer jag at uppehålla mig vid den ohämmade exploateringen av fjällvärlden och andra rekreationsområden i vårt land. Det pågår en omfattande annonsering från exploatörernas sida, och de ser till att man köpa andelar i privata fritidshus. Dessa är belägna i de attraktiva områdena i fjällvärlden och även i övriga landsdelar. Det är alltså de eftertraktade naturområdena som exploateras till privata stugbyar. Penningstarka personer bereder sig tillträde till dessa områden. Allemansrätten sätts ur spel. Dessa rekreationsområden, som riksdagen har sagt skall skyddas, hotas av denna privata stugbyverksamhet. Varje dag knaprar man på dessa miljöer. Uppgifter tyder på att antalet privata fritidshus ökar mycket kraftigt. De betingar skyhöga priser, och den äldre permanenta bebyggelsen i dessa orter används också för fritidsändamål och köps upp. Man utestänger därmed ortsbefolkningen från möjligheten att förvärva lediga hus för bostadsända mål i dessa miljöer. Penningstarka intressen kan i motsats till kommunerna köpa upp åtråvärda naturområden och exploatera dem. Kommunerna tvingas ätt vara åskådare och se på hur rovdriften sker på naturen. Statliga pengar tillförs inte kommunerna så att de kan skapa en ny inriktning av politiken, en ny planläggning och ett byggande. Alternativa former till dessa privatägda stugbyar måste utvecklas. Kommunerna måste få resurser så att de kan föra en annan markpolitik och skapa alternativa former för fritidsboende. Den fysiska riksplaneringen skulle hindra exploateringen av våra mest attraktiva områden. Men som det numera förhåller sig med beslut och lagar i riksdagen, så innebär de endast vackra målsättningar och vackra ramar. Förverkligande av besluten och tolkning av innehållet överlämnas åt marknadskrafterna och kapitalkrafterna. De som skall förverkliga detta har ingen möjlighet att stå emot dessa krafter. Det pågår f. n. en fullkomlig explosion i spekulation, och det beror på att vårt samhälle är i kris. I detta läge hotas allemansrätten alltmer. Myndigheter av olika slag, som tillsatts för att förverkliga målen, blir än mera passiva än tidigare, och kapitalet får styra. Regeringen och riksdagens majoritet ser också till att tillräckligt många utredningar är i gång, och under utredningstiden vidtas inga åtgärder för att stoppa denna kapitalstyrning. Det är tydligen kapitalintressena man skall tjäna. I den här krisen för samhället och ekonomin upplever vi alltså att de penningstarka intressena fördelar ännu mer till sin förmån. Det är de mest attraktiva områdena som de gör det ännu svårare för vanliga inkomsttagare att utnyttja — samtidigt som dessa senare drabbas av ekonomisk utarmning. Det betyder att områdena privatiseras. Vpk anser att det nu behöver vidtas åtgärder snabbt, och vi har lagt fram ett åtgärdsprogram, som i utskottet anses vara alltför tungt artilleri. Man skall tydligen föra en låtgåpolitik. Vi har preciserat våra krav i några punkter: Byggoch planstopp i minst två år i syfte att utreda hur bebyggelsen skall se ut, lokaliseras, dimensioneras och ägas. Stopp för alla privata markköp inom alla primära rekreationsområden, om marken skall användas till fritidshus eller liknande. Detta förbud bör även gälla skogsbolagen och deras rätt att bygga privata fritidshus i varje form. Omprövningar av alla fysiska detaljplaner — även dem som fastställts — för att garantera riksdagens riktlinjer beträffande användningen av våra gemensamma naturresurser. Statlig hjälp av större omfattning för att snabbt få fram genomtänkta planer för i första hand de primära rekreationsområdena, men även för andra efterfrågade naturmiljöer. En ny form av prövning av alla planer i dessa områden. Den skall garantera att våra nationella intressen och riksdagens beslut blir tillgodosedda. Naturvårdsverket och rekreationsberedningen i regeringen bör se byggplanerna innan de godkänns. Ett kraftigt utbyggt stöd till kommunerna och andra allmännyttiga organ och stiftelser, så att de kan organisera och förvalta de anläggningar som behövs för övernattning och kommunikationer inom attraktiva naturområden. Statliga subventioner som möjliggör att vanliga människor utan kapital kan åka och vistas i primära rekreationsområden. De allmännyttiga byarna får inte ha för höga hyror, vilket annars starkt diskriminerar stora grupper. Omfattande regionalpolitiskt stöd till de kommuner som inom sina gränser har primära rekreationsområden. Om detta sker får de lokala politikerna inte några sysselsättningspolitiska motiv att tillåta privat spekulationsverksamhet i form av privat stugbyggande. Utskottet avstyrker motionen. Det går inte, enligt utskottet, att ompröva fysiska detaljplaner. Riksdagen står tydligen helt maktlös, eller rättare sagt: Riksdagens majoritet är helt ointresserad av att stoppa exploateringen. Jag hade uppfattat det hela så, att det är riksdagen som har till uppgift att se till att lagarna efterlevs och — om de inte gör det — påpeka genom uttalanden och annat vilken inriktning man skall ha. Gör man inte någonting nu kommer befintliga planer att existera i 10-20 år framåt — i direkt strid mot det beslut vi fattade i början av 1970-talet. Det kan inte vara en stark politik, och de som handhar dessa frågor i riksdagen år efter år måste väl i ärlighetens namn tycka att de spelar en mycket negativ roll när de tillåter de här krafterna att fortsätta verka. Man gömmer sig bakom utredningarna, men man gör ingenting under den tid de arbetar — fastän man vet att utvecklingen går åt fel håll. Det finns inte ens en antydan om det i utskottets skrivning. Utskottet anför att vpk-motionen inte för fram någon konstruktiv kritik och att motionärernas syften inte tillgodoses med så grova medel som föreslås i motionen. Förverkligandet av den fysiska riksplaneringens grundläggande mål skall ske inom ramarna för en kommunal planering enligt riktlinjerna. Det är ju det som sker i dag, och det är det som slår så snett. Se bara på den kommun som ligger närmast oss i det sydligaste fjällområde som vi har i det här landet, nämligen Malungs kommun. Där är de kommunala instanserna helt överkörda. De planerar efter privatspekulanternas behov. Det är de som har pengarna. Man har satt sig fast i en kommunal ekonomi som bl.a. bygger på avkastning av spekulationen i fjällvärlden — den ger sysselsättning, tillfälligt men inte varaktigt. Vidare blir det brist på byggnadsarbetare i den centrala delen av kommunen medan arbetarna befinner sig på spekulationsbyggen i fjällvärlden. T.o. m. länsmyndigheterna har tillåtit byggande av stugbyar och exploatering av ytterligare ett område. Men civilutskottet och riksdagen skall tydligen inte reagera, utan utredningarna skall i lugn och ro åse utvecklingen av exploateringen på detta område. Herr talman! Är man intresserad av att hävda allemansrätten och stoppa exploateringen av fjällvärlden och av andra attraktiva områden, måste man vara beredd att ta till kraftfulla åtgärder — och det skall ske nu. Därför yrkar jag bifall till vpk-motionen 585.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 31 gör vi bedömningar av ett femtontal frågor av skilda slag — frågor som faller inom området planering och byggande. Endast i en av dessa frågor har utskottet inte varit enigt. Socialdemokraterna har reserverat sig när det gäller ett motionsförslag om att riksdagen skall begära vissa överväganden beträffande materiella planeringsförutsättningar avseende bedömningsgrunderna vid fysisk planering. Motionärerna vill på detta område få till stånd grunder där energipolitiska krav samordnas med de bostadssociala och miljömässiga. Av argumentationen i socialdemokraternas reservation och av Birgitta Dahls anförande nyss förefaller det som om utskottsmajoriteten satt sig mot att man bedömer de här frågorna. Det har ju ingen gjort. Utskottsmajoriteten hänvisar bara till vad som redan har anförts och vad som planeras på skilda områden. Den finner att motionens syfte är tillgodosett utan att riksdagen begär en samlad översyn. Det är faktiskt så att reservanterna och deras företrädare här bara slår in öppna dörrar när det gäller motionsyrkandet som sådant. En annan sak är att motionärerna försöker koppla de här aktuella planeringsriktlinjerna till arbetet på en ny planoch bygglag. Utan att föregripa detta arbete kan man redan nu säga att en sådan lag, av naturliga orsaker, knappast kan innehålla detaljföreskrifter om hur ett intresse skall vägas mot ett annat, vilket ligger utanför den fysiska riksplaneringens ram. Utskottet konstaterar också att sambandet med detta arbete inte är så starkt som motionärerna gör gällande. Jag skalli det här sammanhanget begränsa mig till detta. Motionärerna har ju efter det att utskottet behandlat yrkandet väckt en ny motion, som också täcker det här ämnet och som vi skall behandla i riksdagen inom kort. För att undvika dubbla debatter vill jag bara hänvisa till möjligheten att återkomma i det sammanhanget, om det skulle finnas anledning till detta. Socialdemokraterna har också, i ett särskilt yttrande, gjort uttalanden om hushållningen med skogsråvara för eldning. Yttrandet är närmast ett budskap till författarna av den departementspromemoria i bl.a. detta ämne som publiceras inom kort. Jag tycker därför att det inte finns någon anledning att nu diskutera frågan i kammaren. Något yrkande har ju inte heller ställts. Riksdagen får senare ta ställning till konkreta förslag i den här frågan. Jag kan inte heller ansluta mig till de förslag som Lars-Ove Hagberg ställt om bifall till ett antal vpk-motioner. Det förslag som han mest uppehöll sig vid syftar till att stoppa byggandet i fjällen och i de primära rekreationsområdena i övrigt. Även om metoderna är drastiska, är det ändå fråga om att få till stånd en inriktning av byggandet som också när det gäller inte planlagd mark skulle kunna uppnås med riktlinjer för den fysiska riksplaneringen. Dessa riktlinjer behandlade vi senast den 11 december 1979. Tore Claeson, som då talade för vpk, hade då bara ett omdöme om då föreliggande förslag, nämligen ”att det innehöll väsentliga inslag av betydelse”. Han hade inte något yrkande med den inriktning vpk hävdar i dag. Den motion som vi nu behandlar är dagtecknad under den allmänna motionstiden, den 21 januari 1980. Man kan då fråga sig vad som har hänt under den korta tiden mellan vår debatt i december 1979 och fram till dess att motionen skrevs. Jag har trott och vill fortsätta att tro att vi skall kunna få en bred enighet kring de riktlinjer för fritidsbyggandet som formulerades inom den fysiska riksplaneringen. Vi får också anledning att återkomma till dessa frågor. De berörs ju i rapporten Hushållning med mark och vatten 2, som nu remissbehandlas. De ingår också i fritidsboendeutredningens arbete. Dess förslag får förutsättas efter sedvanlig remissbehandling ge upphov till förslag När det gäller byggnadsrätter som redan getts enligt gällande lagstiftning är det inte så enkelt som vpk-motionärerna tycks tro, att man utan vidare kan ompröva planen. Utskottet har i betänkandet grundligt redogjort för förhållandena, och vpk:s yrkande ligger i den delen vid gränsen för det som är konstitutionellt genomförbart. Jag utgår då från att motionärerna önskar att ersättning inte skall betalas efter expropriation, i den mån detta skulle ha varit möjligt. När det gäller andra vpk-yrkanden vill jag behandla dessa redan i det här anförandet. Kravet på att man vid planläggningen reserverar mark för förskolor m.m. har vi i utskottet ansett vara tillgodosett, och jag har inte hört några vägande argument mot detta. Ytterligare en fråga gäller kravet på barnsäkerhetsutrustning även i äldre hus. I och för sig är väl detta inte helt otänkbart. Det återstår dock att göra bedömningar av de praktiska effekterna av en sådan regel. Vi har i utskottet utgått ifrån att det barnmiljöråd som skall inrättas kommer att överväga detta och, om man anser det lämpligt, aktualisera frågan hos regeringen. Redan en sådan sak som kontrollskyldigheten för fastighetsägaren ger upphov till många frågor, t.ex. frågor om påföljd, skadeståndseffekter m.m. Detta gör att utskottet på den här punkten enhälligt har kommit fram till att avstyrka dessa motionsyrkanden. Herr talman! Mitt sammanfattande yrkande blir bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Vi instämmer givetvis inte i den bedömning som Kjell Mattsson gjorde här och som även finns i majoritetsskrivningen, nämligen att våra krav är tillgodosedda. Det är riktigt att vi återkommer till den vidare debatten om några dagar. Men det konkreta krav som vi behandlar i dag är att vi från riksdagens sida skall uttala att vi vill ha ett arbete utfört som medför att den planoch bygglag som vi relativt snart skall ta ställning till kommer att uppfylla de krav som vi numera ställer från energipolitiska och sociala utgångspunkter. Det har sagts om det förslag till socialtjänstlag som vi nu skall behandla att det är föråldrat redan när vi skall lagstifta i riksdagen. Om man inte lyfter fram de frågor när det gäller samhällsplaneringen som de flesta människor i vårt land upplever som viktigast och mest angelägna just nu är jag rädd för att samma omdöme kommer att fällas om förslaget till planoch bygglag. Jag tycker att det vore väldigt trist om det skulle bli på det sättet. Vi har en chans att undvika detta genom att uttala att det här arbetet bör göras i tid, så att det kan beaktas i planoch bygglagen. Det skulle också vara väldigt trist om vi under samma riksmöte dvs. nästa år, skulle ta ställning till ett förslag om riktlinjer för energipolitiken, t.ex. energihushållningen och införandet av nya energikällor, som inte har någon förankring i planoch bygglagen. Kjell Mattsson, som representerar ett parti som ville avveckla kärnkraften på tio år, kan ju inte rimligtvis tycka att folkomröstningsresultatet, som innebar att avvecklingsperioden blir något längre än hans parti ville, ger oss tid att vänta en enda dag i onödan. Det tycker i alla fall inte vi socialdemokrater. Vi tycker att det är väldigt angeläget att det här arbetet kommer i gång omedelbart. Detta har givetvis ett klart samband med planoch bygglagen, och när vi reformerar denna — vilket bara händer med decenniers mellanrum — måste detta arbete naturligtvis få ett klart genomslag. Vidare upprepade Kjell Mattsson ytterligare en sak som står i betänkandet och som jag inte heller kan instämma i, nämligen att det här skulle röra sig om detaljföreskrifter — jag utläser det som detaljfrågor. Vi anser tvärtom att både energipolitiken och de sociala kraven är mycket viktiga och inte alls ger anledning till detaljföreskrifter. De måste inta en mycket betydande plats i förslaget till den lagstiftning som skall reglera samhällets planering för byggande och samhällsutveckling. De kraven skall alltså vara överordnade och styrande, precis som de krav vi ställer när det gäller t.ex. hushållningen med mark och vatten. Det är krav som vi anser vara så viktiga att vi av olika skäl vill vidta extra åtgärder för att säkerställa att de uppfylls. Därför, herr talman, kvarstår givetvis vårt yrkande om bifall till vår reservation.

Herr talman! Kjell Mattsson är väldigt lågmäld när han försvarar utskottets ställningstagande, och det kan jag förstå. Han inser vilken spekulationsvåg och vilken exploatering som förekommer i dessa områden. Samtidigt arbetar några utredningar, och han vill inte göra någonting i dag utan ställer sig bakom ett utskottsbetänkande där man, såvitt jag kan förstå, erkänner att våra förslag skulle bidra väsentligt till att stoppa denna exploatering men betecknar dem som grova medel. Det är kanske naturligt att man är ganska lågmäld i sin argumentation för denna mycket passiva inställning. Man blir egentligen spekulanternas lakej om man inte gör någonting i dag. Vad händer här om några år? Innan utredningsresultaten är framlagda hinner vi få en privatisering och exploatering av de här områdena i en sådan omfattning att det kan bli ganska svårt att återställa dem i tidigare skick. Det är mycket allvarligt. Jag tycker att Kjell Mattsson skall ge riksdagen någon liten bild av hur han tänker sig framtiden. När kommer dessa utredningar att lägga fram förslag? Är man över huvud taget inne på tanken att vidta några åtgärder mot spekulationen i dag? Jag anser att de riktlinjer man nu har slagit fast inte räcker. Det visar sig att en kommun i det södra fjällområdet inte kan göra någonting för att stoppa denna spekulation. Det är dagens sanning att man i Malungs kommun absolut inte kan stå emot den spekulation och den exploatering som sker. Där är man maktlös. Man har en snedvriden arbetsmarknad och försöker få tillfälliga arbeten. Menar civilutskottet att kommunerna i dessa områden skall fortsätta att leva på det här sättet? Om man menar det, så tycker jag att man skall säga det klart i stället för att hänvisa till utredningarna.
Herr talman! När det gäller Birgitta Dahls argumentering kan jag inte finna att socialdemokraternas yrkande skulle föra den här frågan fram ett enda dugg. Tvärtom skulle det kanske innebära en broms i arbetet. Förslaget till planoch bygglag innehåller mycket av detta att man i samordningen och den kommunala planeringen skall ta hänsyn till olika intressen för landet i dess helhet. Detta förslag är nu föremål för en mycket omfattande remiss. Vi kan utgå från att alla remissorgan — kommuner, länsstyrelser, organisationer, partier osv. — kommer att anföra en mängd synpunkter. Sedan följer ett arbete med att försöka ta vara på det som är värdefullt i dessa synpunkter och lägga in det i det förslag till planoch bygglagstiftning som regeringen kommer att lägga fram för riksdagen. Därför står min bedömning fast — att socialdemokraternas yrkande inte innebär någonting annat än att slå in öppna dörrar. Jag förstår naturligtvis att man vill vara med och styra redan i det här skedet. Men det finns ju en arbetsfördelning mellan regering och opposition, och den får man väl även i det här fallet finna sig i. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att om man vill införa ett oerhört centralstyrt system, så är det möjligt att man inte skulle kunna genomföra den här lagstiftningen. De andra partierna i kammaren har byggt sitt ställningstagande när det gäller planläggningsfrågorna på uppfattningen att det är ett huvudansvar att genomföra planeringen på den kommunala nivån. Hittills har man styrt med vissa riktlinjer beträffande riksintressen som skall tillvaratas. Kommunerna ställer upp på detta, och länsstyrelserna gör sedan i sitt fastställelsearbete en granskning och ser till att riktlinjerna följs intill dess att riktlinjerna blivit preciserade även i lagstiftning. Här har gjorts en beskrivning av Malungs kommun som lakej för de privata företagen. Jag har ingen noggrann kunskap om den interna politiska ledningen i Malung. Men jag vet att man från kommunens sida har varit intresserad av att få klartecken när det gäller möjligheter att få vissa byggnadsplaner fastställda för att därmed också kunna genomföra bebyggelse för de ändamål det gäller. Jag tror därför att Lars-Ove Hagberg överdriver och att han, så fort han ser en andelsstuga eller en privatägd stuga, anser att det är fråga om spekulation. Det behöver ju inte alltid vara på det sättet.
Herr talman! Jag tror att Kjell Mattsson i slutet av sin replik råkade avslöja det verkliga skälet till att vårt krav avvisas. Han hänvisade till arbetsfördelningen mellan regering och opposition. Det är nog så att våra förslag inte blir avvisade på grund av innehållet utan de avvisas därför att det förargligt nog är bra förslag som kommer från oppositionens sida. Dessa är man alltså inte generös nog — eller angelägen nog i sakfrågan — att släppa fram. Nu skulle det vara viktigt att riksdagen kunde uttala att dessa synpunkter som vi vill värna när det gäller energipolitiken och den sociala miljön, måste tillgodoses bättre än vad som är fallet i lagförslaget. Kjell Mattsson har upprepat gång på gång att de är tillgodosedda och att inte något mer behöver göras. Var så god och bevisa det! I ett par moment av lagförslaget har energifrågorna nämnts — de sociala frågorna har inte tagits upp alls.

Man får inte alls intrycket att regeringen vill ge sig in på en nydaning, ta initiativ för att få till stånd en sådan planering ute i kommunerna som verkligen skulle bidra till att förändra samhället. Det är inte så mycket att säga om att förslaget inte tar hänsyn till utfallet av folkomröstningen, eftersom det är tillkommet innan. Men vi borde kunna ta hänsyn till den när vi behandlar de här frågorna i riksdagen. Det är väl inte märkvärdigt att vi, som har folkomröstningsinstitutet i vår hand, ser det som en anledning att säga ifrån att de krav som omröstningens resultat ställer på samhällsplaneringen måste beaktas, måste tas in i den nya planoch byggnadslagen. Annars blir den föråldrad innan riksdagen hunnit fatta beslut om den.
Herr talman! Kjell Mattsson försöker få fram att de åtgärder vi föreslår att riksdagen skall hemställa hos regeringen om skulle vara någon form av centralstyrning. Jag vill påminna Kjell Mattsson om att den fysiska riksplaneringen i så fall är den centralstyrning som även Kjell Mattsson ställer sig bakom. Vad vi hävdar är att kommunerna i den gängse planeringen skall finna styrka att stå emot spekulationen. Hur vill Kjell Mattsson möta det problemet? Var skall det ske om inte vi ger kommunerna möjlighet att stå emot? Det förslag vi vill föra fram är att de planer som redan är fastställda, som kommit till stånd genom trycket från spekulanter och andra, skall omprövas. Jag vet inte vilken decentralisering Kjell Mattsson vill ha, men om hela lagstiftningen skall vara decentraliserad och även riktlinjerna uppdragna, så kommer det verkligen att vara fritt fram för de penningstarka på alla de här områdena. Det kanske var det Kjell Mattsson ville. I så fall är han spekulanternas lakej. Jag har aldrig sagt att kommunalmännen i Malung har varit det, men jag tycker att de som sitter passiva här i riksdagen och ser problemet men vägrar att göra någonting åt det är spekulanternas lakejer. Jag tror inte, så fort jag ser en andelsstuga, att det ligger spekulation och exploatering bakom. Men jag behöver bara med mina egna ögon se de södra fjällområdena, så vet jag vad det är fråga om. Man behöver bara tala med byggnadsarbetarna som hellre åker till de här attraktiva områdena där byggmästarna och andra håller till och spekulerar än tar jobb på centralorten, trots att det är brist på byggnadsarbetare där. Då får man visshet. Kjell Mattsson! Tala om för riksdagen vad centerpartiet och borgarmajoriteten vill göra åt spekulationen!

Herr talman! I det civilutskottets betänkande som nu behandlas tas vissa frågor om den fysiska riksplaneringen upp. Jag har egentligen inte några invändningar att göra mot vad utskottet anfört, men jag tycker att det är på sin plats att göra vissa förtydliganden. Det är, som vi alla vet, inte första gången frågor om den fysiska riksplaneringen tas upp till behandling i riksdagen. Senast i december 1979 fattades ett beslut här i riksdagen med anledning av proposition 1978/79:213. I vissa avsnitt hänvisar utskottet i nu föreliggande betänkande till decemberbeslutet och då särskilt till avsnittet om fritidsbebyggelse. Där slogs bl.a. fast att med hänsyn till naturvårdens, friluftslivets, kulturminnesvårdens och de areella näringarnas intresse måste restriktivitet iakttas med fortsatt fritidsbebyggelse. Särskilda hänsyn måste också tas till en del kustområden. Innebär detta att all enskild fritidsbebyggelse i praktiken skall stoppas i stora delar av landet? En viss, om än liten, risk finns att utskottets skrivning kan tolkas på detta sätt, eftersom de citat som är hämtade från civilutskottets betänkande nr 6 från december 1979 endast speglar de hinder som finns för enskild fritidsbebyggelse, medan sådana avsnitt inte tas med som klart anger det utrymme som ändå finns för en viss byggnation. Tar man del av dessa frågors behandling vid skilda tillfällen visar det sig att ett stopp för enskild fritidsbebyggelse inte har stöd vare sig i riksdagsbeslut eller i uttalanden av planministern Georg Danell. I december betonade civilutskottet vikten av att begränsa byggandet i känsliga områden, men samtidigt slogs följande fast: ”Den utformning av riktlinjerna för fritidsbebyggelsen som förordas i propositionen skall inte ses som uttryck för en mera restriktiv inställning till tillkomsten av enskild fritidsbebyggelse som sådan. En grundläggande positiv attityd till olika former av fritidsbebyggelse kommer också till uttryck i den allmänna promemorian. Av propositionen 1972:111 framgår att kravet på en mer planmässig utveckling av fritidsbebyggelsen självfallet inte innebär att den bara bör tillåtas i form av stora tätbebyggda fritidsbyar. Olika delar av landet erbjuder skillnader i naturtyper och andra förutsättningar för fritidsbebyggelse samt har olika exploateringstryck. Det sägs vidare i den nämnda promemorian att fritidsbebyggelse i form av enstaka hus eller mindre husgrupper i anslutning till befintlig bebyggelse på landsbygden ofta är en lämplig form för fritidsboende i stora delar av Statsrådet Danell framförde liknande synpunkter i en interpellationsdebatt den 18 december 1979 om fritidsbebyggelse i fjällområden. Statsrådet Danell sade bl.a. följande: ”Jag vill stryka under att de åtgärder som har vidtagits för att få till stånd en godtagbar hushållning med mark och vatten i fjällvärlden inte innebär att regeringen är generellt negativ till fritidsboende i olika former i fjällvärlden eller i andra delar av vårt land. Enligt riksdagens beslut år 1972 om riktlinjer för hushållning med mark och vatten innebär kravet på en mer genomtänkt utveckling av fritidsbebyggelsen självfallet inte att den bör tillåtas enbart i form av stora tätbebyggda fritidsbyar. Naturtyper och andra förutsättningar för fritidsbebyggelse varierar mellan olika delar av landet. Det gäller också i fråga om utbyggnadsönskemålen. Detta måste beaktas i planeringen så att tillgängliga resurser för bl.a. rekreation används på ett tillfredsställande sätt för det stora flertalet människor.” Herr talman! Genom att lyfta fram dessa citat vill jag inte påstå att det nu föreliggande betänkandet är felaktigt, utan vad jag vill är endast att en så fullständig bild som möjligt skall bli tecknad. Det är nämligen så att förutsättningarna för att bygga enskilda fritidshus är goda i stora delar av vårt land. Att man måste vara aktsam i en del områden innebär självfallet inte att restriktioner skall gälla överallt. Det jag nu anfört får betraktas som en komplettering till betänkandet som måhända kan undanröja vissa oklarheter och eventuella feltolkningar. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I civilutskottets betänkande 1979/80:31 behandlas bl.a. frågan om utnyttjande av träfiberråvara m.m. som bränsle. Det finns tre socialdemokratiska motioner, och i alla tre motionerna krävs att gällande lagstiftning ändras och att större anläggningar som eldas med träfiberråvara skall prövas enligt 136 a § byggnadslagen. I motion 1035 sägs att även eldning med torv bör prövas enligt samma regler. Herr talman! Statens industriverk och skogsstyrelsen har för sin del dokumenterat faran för skogsindustrins framtida virkesförsörjning och menar att det är ytterst angeläget att finna former för att kontrollera utvecklingen av värmeproduktion med skogsråvara. I betänkandet finns ett särskilt yttrande från socialdemokraterna, där vi i korthet redogör för vår principiella ståndpunkt i ärendet. Vi hyser stark oro för att träfiberråvaran hamnar i förbränningsanläggningar och att industrin således får ytterligare svårigheter att erhålla leveranser av skogsråvara. Så sent som i går hörde jag på Dagens Eko att vissa experter anser att den svenska skogsindustrin har en överkapacitet som är betydande — 20-25 96 nämndes — och att det i framtiden blir ännu värre slagsmål om träfiberråvaran. Det är mot den bakgrunden vi socialdemokrater i det särskilda yttrandet velat markera att anläggningar som eldas med träfiberråvara bör prövas enligt 136 a § i byggnadslagen. Herr talman! Många län och regioner upplever redan i dag råvarubristen som en hämsko på den redan etablerade industrin. Som exempel kan jag nämna mitt eget hemlän, Värmland, där vi redan i dag har betydande problem med träfiberråvaran. Den ena träflisanläggningen efter den andra etableras på skilda håll i landet, och det finns en uppenbar risk att större anläggningar som eldas med träfiberråvara även kommer att sluka en hel del av den råvara som skogsindustrin har ett väl dokumenterat behov av. Herr talman! Det brådskar således att få fram den aviserade departementspromemorian, som förhoppningsvis blir lätthanterlig för alla berörda parter, inte minst vid remissomgången. Vi kommer att följa den här frågan med stor uppmärksamhet och hyser stark oro för framtiden. Man kan självfallet ha delade meningar om var gränserna för den årliga produktionskapaciteten skall gå. Redan i dag finns en gräns för exempelvis sågverken, som i stort motsvarar 10 000 m? rundvirke. Denna gräns för verksamheten finns redan reglerad i 136 a § byggnadslagen. Den har satts med hänsyn till just hushållningsaspekten. För flis och eldningsanläggningar bör rimligen motsvarande nivå fastställas. Vi socialdemokrater väntar oss att det förslag som lämnas till riksdagen ligger inom denna gräns och att utöver detta en obligatorisk särskild prövning föreslås i samtliga fall där förbrukningsnivån överstiger nämnda tal. Knappheten på träfiberråvara är i det närmaste akut inom vissa län och regioner, och det bör mana oss alla till besinning, så att vi hushållar på bästa sätt med landets samlade tillgångar av träfiberråvara. Vi socialdemokrater väntar oss att förslagen är klara och konkreta och att förbehållsbesluten blir klart konkretiserade i samband med ny lagstiftning och den aviserade departementspromemorian. Herr talman! Det budskapet vill vi redan nu framföra till regeringen och författarna av departementspromemorian. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i fråga om den enhälliga delen av civilutskottets betänkande och i övrigt bifall till reservationen, som tidigare har kommenterats av Birgitta Dahl. Herr talman! Jag hoppas att Bertil Danielssons inlägg inte har skapat några frågetecken vad gäller innehållet i den del av betänkandet om vilket enighet råder. Det är väl klart dokumenterat att de två moderatmotionerna 1826 och 1835 i motsvarande del har avstyrkts. På de områden som dessa motioner berör gäller fortfarande lagstiftningen. I sitt senaste anförande sade också Bertil Danielsson att han inte hade något annat yrkande än utskottets, men av hans tidigare anförande kunde man få uppfattningen att inte alla stod bakom betänkandet i denna del.
Herr talman! I mitt inlägg talade jag mest om begreppet fritidsbebyggelse i olika delar av landet. De motioner som Magnus Persson nämnde berörde jag över huvud taget inte i mitt anförande. Därför finns det inte heller någon anledning att bemöta den kritik som han riktade mot mig. Mitt inlägg gick ut på att göra vissa förtydliganden av vad som egentligen gäller inom området fysisk riksplanering.

Herr talman! Jag skall tala om barnsäkerhet och markreservation för barnstugor. Olycksfallen är ett av de största hälsoproblemen bland barn. Aktuella undersökningar visar-att mellan 10 och 16 96 av barnen i vårt land varje år måste åka till sjukhus efter en olycka. Mellan 5 0C0 och 10 000 barn skadas så svårt att de måste läggas in på sjukhus. 200-250 barn omkommer varje år till följd av olycksfall. Det innebär att olycksfallen är den vanligaste dödsorsaken bland barnen. Forskningen har visat att de flesta barnolyckor beror på direkta risker i barnens miljö. Det gäller att göra den miljö som barnen vistas i så säker som möjligt, både i och utom hemmet. Det gäller över huvud taget miljön i vårt samhälle. Den 1 juli 1973 infördes bestämmelser i byggnadsstadgan som går ut på att alla nybyggda lägenheter skall vara försedda med viss barnsäkerhetsutrustning, bl.a. fönsterspärrar, petsäkra eluttag, låsbart medicinskåp och spisskydd. Bestämmelserna gäller också vid ombyggnad av äldre lägenheter; När den här förändringen i byggnadsstadgan infördes, diskuterades frågan om bestämmelserna också skulle gälla retroaktivt för lägenheter byggda före 1 juli 1973. Planverket och riksrevisionsverket förordade detta. Men riksdagens beslut blev att lagen inte skulle gälla retroaktivt. Det innebär att från tillämpningen av bestämmelsen om barnsäkerhet har det äldre bostadsbeståndet undantagits, dvs. sådana lägenheter som var under byggnad eller stod färdiga vid normens ikraftträdande den 1 juli 1973. Under 1970-talet har byggandet av lägenheter varit mycket ringa. Med nuvarande låga utbyggnadstakt förnyas inte mer än 1-2 96 av vårt bostadsbestånd varje år. Eftersom man bygger så litet och eftersom bestämmelserna om barnsäkerhet i hemmen inte omfattar det äldre beståndet, kommer det att dröja mycket länge innan bestämmelserna i Svensk byggnorm och åtgärder mot barnolycksfall har fått full verkan. Olyckor i hemmen kommer alltså även i fortsättningen att vara vanliga, om man inte ändrar lagen och ger den en retroaktiv verkan. Man har beräknat att mellan 5 och 10 miljoner barnolycksfall kommer att hända i hemmen, innan byggnormens bestämmelser genomförts. Kostnaderna för samhället kommer att ligga på 2,5-5 miljarder kronor. Sedan finns det givetvis i detta sammanhang kostnader som inte går att mäta i pengar. Den ensidiga satsningen på småhus när det gäller byggandet leder till att barn som bor i moderna enplansvillor skyddas genom fönsterspärrar från att falla ut genom fönstren, samtidigt som 95 26 av lägenheterna i 1960-talets höga flerfamiljshus saknar sådana fönsterspärrar. På senare tid har en betydande produktutveckling ägt rum när det gäller barnsäkerhetsutrustning. En del av denna utrustning är lätt att anbringa i äldre lägenheter i form avs.k. efterutrustning. Det gäller framför allt sådana produkter som från barnsäkerhetssynpunkt prioriteras högst. Att förse även det äldre bostadsbeståndet med sådan efterskyddsutrustning kostar enligt Svensk byggnorm mellan 200 och 300 kr. per lägenhet. I sin skrivning hänvisar utskottet till barnolycksfallsutredningen. Denna utredning konstaterade att det helt övervägande antalet bostäder inte berörs av de nya normerna för säkerhet och att det, som jag nyss sade, skulle kosta bara mellan 200 och 300 kr. att utrusta även äldre lägenheter. Mot bakgrund av det stora antalet barnolycksfall och den jämförelsevis låga kostnaden fann utredningen det angeläget att också det äldre bostadsbeståndet kompletterades med barnsäkerhetsanordningar, alltså en retroaktiv lagstiftning. Utskottet däremot avstyrker vpk-motionen med samma krav, nämligen att lagstiftningen bör göras retroaktiv och omfatta även äldre lägenheter, med att det nu inrättas ett barnmiljöråd, som kommer att ha till uppgift att svara för barnmiljöfrågor och barnsäkerhetsfrågor. Men det är ju inte alls samma sak och är heller ingen garanti för förebyggande av barnolyckor. Utskottet smiter undan i år precis som förra året, då samma krav restes från vänsterpartiet kommunisterna. Vid den tidpunkten hette det att man väntade på att barnsäkerhetsutredningen skulle bli färdig. Nu är utredningen färdig, och den har kommit fram till samma saker som vpk-motionen tar upp. Då hittar utskottet på en annan förevändning för att slippa ifrån ansvaret för förebyggande av barnolyckor. Vi från vänsterpartiet kommunisterna menar att det inte är försvarbart med en skyddslag för barnsäkerhet, som inte fungerar för den största delen av vårt bostadsbestånd. Därför är det nödvändigt att lagstiftningen får en retroaktiv verkan, och därför yrkar jag bifall till motionen 533. Herr talman! Jag vill sedan övergå till att tala om det nödvändiga i att reservera mark för barnomsorgens utbyggnad. Det var inte många år sedan vänsterpartiet kommunisterna, folkpartiet och centerpartiet reserverade sig mot socialdemokrater och moderater i socialutskottet för att mark skulle reserveras för barnomsorgen. När det sedan blev en borgerlig regering, svek man det kravet och den reservationen. Regeringen har tillsatt olika utredningar för att kartlägga varför barnomsorgen inte byggs ut i kommunerna som den skall enligt femårsplanen. Svaren man fått från kommunerna är för det första att det saknas resurser att bygga ut — det fattas pengar — och för det andra att det fattas mark, framför allt i tätortskommunerna förstås. Att det fattas mark är den andra i storleksordningen av orsakerna till att utbyggnaden hindras av rent praktiska förhållanden. Det finns omkring 1,5 miljoner barn i åldrarna 0-14 år. 180 000 av dem har plats på daghem eller fritidshem och ytterligare 100000 har plats i familjedaghem. Det innebär att 1,2 miljoner barn saknar plats. När riksdagen anslöt sig till regeringens överenskommelse med Kommunförbundet om att bygga 100 000 platser i daghem och 50 000 i fritidshem fram till 1981, var det bara vänsterpartiet kommunisterna som hade en annan mening. Vi menade att den överenskomna utbyggnadstakten var alldeles för låg för att man inom rimlig tid skulle få en acceptabel utbyggnadsnivå. Vi ville att det under samma period skulle byggas 250 000 platser. Nu visar det sig att inte ens de 150 000 platserna kommer att klaras, och ett av skälen är att det fattas mark att bygga barnstugorna på. Herr talman! För att få en stadsplan godkänd måste man reservera mark för bilarnas parkeringsplatser — 1,2 parkeringsplatser för varje lägenhet. Det innebär att det avsätts ungefär 35 kvadratmeter per lägenhet för detta. För barnens behov av barnomsorg behöver man inte avsätta en enda kvadratmeter. I jämförelsen mellan barnen och bilarna förlorar barnen stort. Det är viktigt att avsätta mark för parkering men inte för barnstugor — det är tydligen så man resonerar, och så resonerar civilutskottet också. Det är ett gammalt vpk-krav att mark skall reserveras för barnstugorna. Redan barnstugeutredningen föreslog detta, men markreservationsförslaget togs inte upp i propositionen om förskoleverksamheten. Enigheten har varit stor i riksdagen om att det behövs markreservation för barnstugorna — för bara några år sedan gick vänsterpartiet kommunisterna, folkpartiet och centern, som jag sade tidigare, samman i en reservation som just krävde att mark skulle avsättas för barnomsorgens behov. Det kravet har både folkpartiet och centerpartiet släppt i olika omgångar. Jag tycker att särskilt Gabriel Romanus har svikit stort i den här frågan, speciellt som han har haft möjlighet att agera i regeringsställning. Att jag anklagar just honom beror på att han var en av dem som tog upp frågan i den reservation jag nyss nämnde. Där ser man hur lätt det är att springa ifrån tidigare utfästelser. Man får inte mycket förtroende för ett sådant handlande. När dessa krav nu ställs från vpk ensamt, har utskottet slagit ifrån sig med hänvisning till bygglagsarbetet. Nu finns den nya PBL-utredningens förslag, och den utredningen har inte alls tagit upp denna fråga. Det enda som står i betänkandet är att det skall finnas tillräckligt med utrymme för lek, motion och andra fritidsaktiviteter och tillräckliga möjligheter till samhällelig och kommersiell service. Inte något som förpliktar till reservation av mark för barnstugor finns med. Jag har lusläst texten för att förhoppningsvis hitta en sådan passus. Det finns, herr talman, med andra ord all orsak i världen att denna gång bifalla vänsterpartiet kommunisternas krav om markreservation för barnomsorgen. Så en sista sak. I utskottsbetänkandet hänvisas också till planeringsgruppen för barnomsorg och vad denna grupp inom socialdepartementet har gjort. Just i denna utredning konstateras att bl.a. bristen på mark stoppar utbyggnaden av barnomsorgen. Herr talman! Jag yrkar bifall till vänsterpartiet kommunisternas motion 453.

Herr talman! Anledningen till att jag tar till orda är närmast att de södra fjällområdena har nämnts här i diskussionen. Jag vill i anslutning därtill nämna att folkpartiregeringen påpekade att det behövdes en bättre planering av just dessa områden, och det gäller då Kopparbergs län. I kompletterande skrivningar har senare uttalats att detta med tanke på sysselsättningen inte skall tolkas så att man skall införa något totalstopp för utbyggnaden. Lars-Ove Hagberg talar om att kommunerna i de södra fjällområdena står maktlösa. Jag vill tillbakavisa detta. Jag sitter med i länsstyrelsen för Kopparbergs län, och jag vet att man där gör allt för att uppnå balans mellan önskemålet att få en planläggning och strävandena att ge människorna i dessa områden, som ju är glesbygdsområden, sysselsättning. Förra veckan behandlades ett ärende som gällde Granfjällsstöten — jag var visserligen inte med i själva debatten, men väl i förberedelserna för behandlingen av frågan. I det fallet gick länsstyrelsen till väga på det sättet att den gav ett tillstånd för utbyggnad under tio år, men man sade att ytterligare dispens icke skulle ges förrän en riktig planering av området åstadkommits. Jagtror alltså att länsstyrelsen i Kopparbergs län har de här frågorna under kontroll. Är det något jag personligen är oroad över, så är det att man kanske är alltför restriktiv i den länsstyrelsen, vilket kan innebära att detta får återverkningar på sysselsättningen. Det är nämligen så att man inte bara kan omplacera folk och flytta dem från fjällbygden till t.ex. Stockholm eller Faluregionen.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

Herr talman! När Bertil Dahlén går in i debatten och försvarar sitt fögderi i de södra fjällområdena, så har han kanske inte helt rent mjöl i påsen. Som lekman i länsstyrelsen i Kopparberg försvarar han den politik man för där och som går ut på att man tillåter en exploatering under tio år. Han är naiv nog att tro att man efter tio år skall riva ner den här stugbyn och att exploateringen därmed skall upphöra. Han väntar alltså på en planering som nog lär dröja, eftersom vi nu har hört att Kjell Mattsson väntar på sina utredningar, och civilutskottet och riksdagen vill tydligen inte göra någonting. Men, Bertil Dahlén, i Malungs kommun är det kris. Det är kris eftersom de flesta byggjobbarna dras till de södra fjällområdena. Det är brist på byggjobbare i den centrala delen av kommunen. Det borde ju Bertil Dahlén veta som bor i det här området. Dessutom satsar de stora byggföretagen på det södra fjällområdet, och det har kommunen ingen som helst möjlighet att stoppa. Det är dit som penningströmmen går. Kommunen skulle verkligen behöva satsa på åtgärder som löser sysselsättningsproblemen så att byggnadsarbetarna i de centrala delarna av kommunen kan bo kvar där. Det behövs kraftåtgärder, Bertil Dahlén, så att länsstyrelsen slipper fatta sådana här beslut, som jag vill beteckna som idiotiska. Jag vill tillägga att tjänstemännen i länsstyrelsen var emot beslutet, så det var lekmannapolitikerna som i det här fallet tydligen kände ett tryck från de penningstarka personerna.
Herr talman! Jag vill inte beteckna de av länsstyrelsen fattade besluten som idiotiska. Bakom fanns det ett starkt önskemål. Frågan bordlades nämligen en månad tidigare, och det fanns ett mycket starkt tryck från Malungs kommun att få den här möjligheten. I bakgrunden fanns det ett rederi som kunde marknadsföra stugbyplatserna. Det är sant att det byggs så att det finns stora möjligheter att riva. Jag tror att vi skall kunna lösa problemen i de södra fjällområdena och att vi inte befinner oss i en så stor kris. Men det är nog att skjuta över målet, om man, som vpk föreslår i motionen, vill stoppa allt byggande i fjällen, såvida inte stommen är uppe. Jag tycker att detta är att ta till mycket drastiska metoder. Däremot håller jag med Lars-Ove Hagberg om att vi bör hålla ögonen på de här sakerna, så att det blir en vettig planering. Även om det har verkat ovänligt här i kväll, vill vi hälsa alla turister välkomna till Dalarna. På den punkten tror jag att Lars-Ove Hagberg och jag är överens.
Herr talman! Ett rederi med stora pengar var motivet för Bertil Dahlén när beslutet fattades i länsstyrelsen, vilket framgick av det senaste inlägget. Beträffande vpk-motionen vill jag säga att vi önskar ett uppehåll med byggandet under två år för att man skall kunna få en ny planering. Så förhåller det sig med vpk-motionen.
Herr talman! Jag anser inte att det är fel att ett rederi är med i bilden, eftersom vi i Dalarna behöver allt stöd för att få turismen att klaffa. Vi har ett bolag som driver detta, men alla landskap konkurrerar ju med varandra, och kan vi få hjälp med marknadsföringen är vi tacksamma för det.
Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av vad civilutskottets ordförande Kjell Mattsson sade i sitt anförande. Jag skall kanske först erinra om att Kjell Mattsson i en replik till Marianne Karlsson i det ärende som tidigare behandlades sade att hon läste propositionen om ändring i byggnadslagen som en viss potentat läser Bibeln. För min del kan jag bara konstatera att Kjell Mattsson inte är sämre i det fallet. Han har nämligen gjort precis likadant. När Kjell Mattsson vill göra gällande att vad jag sade i en debatt i riksdagen den 11 december 1979 när det gällde fysisk riksplanering på något sätt skulle stå i ett motsattsförhållande till vad Lars-Ove Hagberg har sagt i debatten i kväll eller till innehållet i den motion som behandlas har han fel. Han måste också vara medveten om detta. Jag vet inte om det här är ett led i en strävan att på allt sätt försöka misstänkliggöra de vpk-förslag eller de vpk-motioner som kommer. Men jag vill gärna säga att jag tycker att det är ett osnyggt sätt att agera på. Eftersom jag inte alls känner igen vad som sades, hämtade jag protokollet från den 11 decemeber 1979. Vid ett tillfälle uttalade jag mig om den fysiska riksplaneringen och dess fortsättning. Detta skedde i anslutning till att moderata samlingspartiet ville sätta stopp för arbetet med den fortsatta fysiska riksplaneringen. Jag invände då att motiven för en fysisk riksplanering fortfarande är mycket starka och att det därför finns skäl att fortsätta arbetet med denna. Vidare framhöll jag att det inte fanns någonting som sade att man skulle kunna avsluta det hela utan menliga följder. Beträffande frågan om fysisk riksplanering yttrade jag följande: ”Den proposition som riksdagen i dag har att ta ställning till på detta område innehåller väsentliga inslag av betydelse för den fortlöpande fysiska riksplaneringen.” Sedan övergick jag till att tala konkret om frågan om vattenkraftsutbyggnaden, närmast utbyggnaden av Västerdalälven. Vi hade nämligen fått vpkmotionen bifallen av civilutskottet.

Vi kommer självfallet att fortsättningsvis vara uppmärksamma på sådana tilltag.
Herr talman! Egentligen läste Tore Claeson upp ett intyg på att jag citerade rätt när jag sade att han i debatten i december anförde att propositionen innehöll väsentliga inslag av betydelse. Det kasserade jag in som ett stöd från vpk:s sida för den uppläggning som vi då gav åt arbetet med den fortsatta fysiska riksplaneringen. När jag sedan lyssnade på Lars-Ove Hagberg argumenterade han för vpk-motionen från januari genom att göra gällande att riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen inte alls dög. Det var en mängd av andra åtgärder av förbudskaraktär som skulle införas — och det är någonting som går utöver vad vi var överens om i december. Det kanske inte är något direkt motsatsförhållande, men yrkandena i vpk-motionen är alltså helt andra och mycket längre gående än det uttalande om stöd för principerna i den fortsatta fysiska riksplaneringen som jag citerade från Tore Claesons anförande i december.
Herr talman! Helt kort vill jag bara notera att Kjell Mattsson nu har erkänt att det som jag sade i debatten före jul inte står i motsättning till innehållet i den vpk-motion som behandlas i dag eller till det som Lars-Ove Hagberg sade. Jag noterar det med tacksamhet.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt var Tore Claeson får sin argumentering ifrån. Jag har hela tiden bara konstaterat att vpk i dag ställer en hel del yrkanden som de inte ställde i december 1979, yrkanden som inte är förenliga med den fysiska riksplaneringen utan som innebär ett direkt ingrepp i de kommunala planeringsomgångar som vi nu har och i det system som vi använder. Man menar alltså i dag från vpk:s sida att det inte räcker med de riktlinjer som vi antog i december 1979 utan att de är verkningslösa och att man måste gå längre — det måste väl vara ett riktigt konstaterande, för annars förstår jag inte varför man väckt motionen.
Herr talman! Det kan möjligen bero på att vi dag behandlar en annan fråga än vi gjorde i december 1979. Då behandlade vi inte frågan om spekulation i fjällvärlden och andra fritidsområden här i landet och förslag om hur sådant skulle kunna motverkas. Det har vi behandlat här i dag.
Herr talman! I mitt inledningsanförande uttalade jag min förvåning och besvikelse över att inte ens folkpartiet numera tycks ansluta sig till de krav som man stod bakom i folkomröstningskampanjen. För att möjliggöra ett snabbt genomförande av den nya energipolitiken fanns det i den avvecklingsplan som linje 2 förde fram och som folkpartiet stod bakom en rad uttalanden med direkt anknytning till de frågor vi behandlar i dag, bl.a. det mycket konkreta kravet att planoch bygglagstiftningen skall anpassas till höjda hushållningskrav och till ett behov att snabbt få fram alternativa uppvärmningsformer.

Jag måste, herr talman, avsluta mitt inlägg i den här debatten med att med stort beklagande konstatera att så inte tycks vara fallet. Då finns det ingen garanti för att de här kraven genomförs — med mindre än att vi får majoritet för den socialdemokratiska reservationen här i dag.

Herr talman! Birgitta Dahl säger att hon är besviken på folkpartiet, som inte stöder socialdemokraterna i de här energipolitiska frågorna. Men, Birgitta Dahl, det är väl egentligen vi som skall vara besvikna på socialdemokraterna. När det gäller energipolitiken har regeringen lagt fram en proposition som bygger på de utfästelser som vi gjorde i linje 2 och som vi kämpade för. Det har inte hindrat socialdemokraterna från att motionera även mot den propositionen, Men detta kommer vi tillbaka till i morgon. Vi kan naturligtvis föra en debatt om det här i kammaren varje dag, men jag tror inte det skulle tjäna mycket till. Vad gäller dagens frågor har de krav som ställts i motionen redan tillgodosetts. Vi har ett arbete som pågår i många olika organ, och vi tror på det arbete som pågår. Att Birgitta Dahl inte gör det är naturligtvis tråkigt, eftersom Birgitta Dahl själv sitter med i en del av de organen och arbetar där. Jag tror inte att det för debatten något vidare framåt och inte heller att det gör kammarens ledamöter så mycket gladare, om vi fortsätter den här debatten längre och fortsätter den i morgon också. Vi har alltså en energiproposition och vi har ett arbete som pågår i en mängd organ som är tillsatta av riksdag och regering: vi har stadsförnyelsekommittén, vi har fritidsboendekommittén och vi arbetar med den fysiska riksplaneringen. Där finns riktlinjer, och man arbetar där för att komma fram till regler som skall göra att energipolitiken och det vi kämpade för i linje 2 skall förverkligas,
Herr talman! På den här punkten har Kerstin Ekman fel. Det är ju så att vi har den här punkten i linje 2:s avvecklingsplan av det sakskälet att det nu aktuella förslaget till planoch bygglag icke tillgodoser de krav vi måste ställa, om vi skall kunna klara att utveckla det nya energisystemet. Den proposition som regeringen har lagt fram i vår innebär i långa stycken ett fullföljande av linje 2, men icke på denna punkt. Här finns det inte ett enda sakligt förslag. Man hänvisar till kommande propositioner och, för förberedelserna, bl. a, till energihushållningsdelegationen. Men den har ännu icke med ett enda ord behandlat de här frågorna. Därför vet jag inte, herr talman, om Kerstin Ekmans argumentation här grundade sig på bristande kunskap — jag får hoppas det, därför att det andra alternativet ur saklig synpunkt är sämre, Jag hoppas att den inte byggde på brist på vilja. Ni har fel, och ni har fortfarande chansen att erkänna det. Jag är angelägen om att vi skall kunna arbeta tillsammans för ett fullföljande av folkomröstningsresultatet på det här området också, men då duger inte de förslag som nu föreligger — de räcker inte till. Då hjälper det inte med det arbete som pågår i andra utredningar, vilkas förslag inte blir färdiga till nästa vinter, när riksdagen skall ta ställning till mera detaljerade förslag om energihushållning och till den nya planoch bygglagen. Det finns inga bra förslag på det området nu, och därför behövs det riksdagsuttalande som vi begär,

Herr talman! I motionen nr 497 har vpk ställt två krav: dels att riksdagen uttalar att modersmålsträning skall göras till en principiell skyldighet för invandrarbarnen, dels att anslaget till statsbidrag till kommunerna för sådan verksamhet skall höjas med 13 000 000 kr. Det första yrkandet har av utskottet felaktigt uppfattats så att det bara skulle gälla kommunernas skyldighet att ordna sådan undervisning. Vi har velat gå ett steg längre och i princip jämställa modersmålsträningen i förskoleåldern med den allmänna skolplikten. Naturligtvis följer därav också en skyldighet från samhällets sida att ordna sådan undervisning. Den utomordentligt stora betydelse som kunskaper och kännedom om det egna språket har för barnens språkliga och därmed sociala utveckling finns belagd i ett flertal vetenskapliga undersökningar, Det har också visats att det är alltför sent att sätta in undervisningen i 5-6-årsåldern, eftersom grundläggande delar av barnens språkutveckling då redan är avslutade. Den slutsats man måste dra av detta är att modersmålsundervisningen bör sättas in när barnets språkutveckling börjar, och den bör göras obligatorisk för alla invandrarbarn i förskoleåldern. Det enda skäl som kan accepteras för att göra undantag från obligatoriet måste vara att barnets språkträning tillfredsställande ordnas på annat sätt. Vi har tidigare när vi ställt förslaget om obligatorisk modersmålsträning och modersmålsundervisning bemötts med argumentet att det skall råda valfrihet för föräldrarna att avgöra om barnen skall få sådan undervisning eller inte. Det skulle strida mot riksdagens beslut om principerna för invandrarpolitiken att införa ett obligatorium. Vi anser att i den mån detta resonemang inte grundar sig på okunnighet, så ger det uttryck för en rent cynisk inställning och ett komplett ointresse för invandrarbarnens situation. För att invandrarbarnen skall ha valfrihet fordras att de i största möjliga utsträckning uppnår jämställdhet med de svenska barnen, och en förutsättning för det är en likvärdig språkutveckling. Lika väl som det finns politiker och myndigheter på olika nivåer som inte inser dessa enkla förhållanden så kan det finnas invandrarföräldrar som inte gör det. Dessa föräldrars misstag kan inte, under någon valfrihetens täckmantel, få orsaka barnens sociala utslagning. Vi har allmänt accepterade lagar här i landet som tryggar barnens rätt till undervisning och utbildning, oavsett vad föräldrarna tycker. Dessa lagar måste också till sin innebörd gälla för invandrarbarnen. Men deras speciella situation gör att det fordras speciella åtgärder för att åstadkomma det. Man kan mot vårt förslag om obligatorisk modersmålsträning för invandrarbarn i förskoleåldern anmärka, att det skulle försätta invandrarbarnen i en särställning. Men man glömmer då att invandrarbarnen redan befinner sig i en sådan särställning, som diskriminerar dem i förhållande till svenska barn. Och vad det gäller är att den särställningen måste brytas. Det kan inte ske genom önsketänkande eller en allmänt välvillig inställning. Det fordras konkreta åtgärder, och vårt syfte med motionen är att riksdagen skall ta ställning för att sådana åtgärder verkligen skall komma till stånd. Utskottet yrkar nu avslag på det första av motionsyrkandena med hänvisning till den kommitté som tillkallats för att se över hela frågan om språksituationen för invandrarbarn i förskoleåldern. Utskottet säger sig också ha inhämtat att kommittén i september kommer att avge ett delbetänkande om kommunernas skyldighet att anordna modersmålsträning. Jag blev minst sagt förvånad över den uppgiften, eftersom jag vet att det i kommitténs direktiv också ingår att den skall bedriva arbetet i nära samarbete med invandrarorganisationerna. Det skulle knappast ha varit förenligt med direktiven i den delen om kommittén redan skulle ha beslutat sig på denna den mest centrala punkten i sitt arbete efter att bara ha haft en inledande utfrågning med invandrarorganisationerna. Jag tyckte därför att det fanns anledning att kontrollera utskottets uppgift. Det visade sig då också att det delbetänkande som kommittén är beredd att avge inte alls är av så stor betydelse som man kan tro efter att ha läst utskottsbetänkandet. Bakgrunden är helt enkelt regeringsrättens dom från mars i år, där det slås fast att det i dag inte existerar någon formell skyldighet för kommunerna att över huvud taget bedriva någon modersmålsträning för invandrarbarn i förskoleåldern. Det som sägs i propositionstexten till barnomsorgslagen om hemspråksträning för 5-6-åringar har inte status av lag. Kommittén är nu beredd att rätta till riksdagens misstag på den här punkten, men såvitt jag förstår innebär det inte något slutligt ställningstagande till frågan om invandrarbarnens rätt till modersmålsträning i förskoleåldern. Kommitténs arbete och nära förestående delbetänkande är således inget skäl för att riksdagen skall avstå från att säga sin mening om modersmålsträningens omfattning. Däremot finns det utomordentligt starka skäl som talar för ett uttalande från riksdagens sida. Det skulle kunna garantera möjligheterna för kommittén att verkligen göra en allsidig belysning av hela frågan och att lägga fram förslag som verkligen kan rätta till de nuvarande bristerna. Regeringen har bundit kommittén till händer och fötter genom de direktiv som gått ut till samtliga kommittéer och där man kan läsa: ”Utgångspunkten skall vara att alla förslag som kommittén lägger fram skall kunna genomföras inom ramen för oförändrade resurser inom det område som förslagen avser.

Hur skulle det vara möjligt att göra omdisponeringar av en verksamhet som ännu inte är till närmelsevis utbyggd? Jag har vid upprepade tillfällen i den här kammaren talat om invandrarbarnens och invandrarungdomens svåra situation, med arbetslöshet, skolproblem och sociala problem av annan art, och om vilken betydelse bristerna i kunskaper om det egna språket, om den egna kulturen och historien har för dessa förhållanden. Jag skall inte nu upprepa vad jag tidigare sagt om detta. I den mån kammarens ledamöter alltjämt är okunniga om dessa förhållanden måste det bero på ovilja att tillägna sig kunskaperna, inte på brist på tillfällen att tillägna sig dem. Jag nöjer mig med att konstatera att stora delar av en generation invandrarbarn och invandrarungdomar i dag är socialt utslagna eller hotas av social utslagning. Inför detta är regeringen och socialutskottet beredda att förhålla sig helt passiva. Herr talman! Även det andra yrkandet i motionen avstyrks av utskottet. Vpk anser att anslaget till bidrag till kommunerna för hemspråksträning bör höjas med 13 milj.kr. till 35 milj.kr. Regeringens anslagsförslag innebär i realiteten att verksamheten kommer att försämras under det kommande budgetåret. Man har då och då skällt på oss kommunister för att vi skulle vara ekonomiskt oansvariga i våra förslag. Vi har tillbakavisat den kritiken och visat på att den bygger på primitiva ekonomiska teorier, som ensidigt riktar sig mot arbetarklassens intressen. Men nu anklagar jag regeringen och socialutskottet för att visa en social oansvarighet som saknar motstycke i svensk politik. Uteblivande av modersmålsträning för invandrarbarnen får konsekvenser för hela deras liv. Därför måste denna verksamhet successivt byggas ut och nå även barn som inte finns med i samhällets barnomsorg. För att det skall vara möjligt måste anslaget höjas på det sätt vpk föreslår. Jag yrkar bifall till motion 1979/80:497.

Herr talman! I detta betänkande behandlas den del av budgetpropositionen som gäller barnomsorg, och ett antal motioner. Utskottet tillstyrker budgetpropositionen. Den socialdemokratiska motion som Ivar Nordberg här har talat för är likadan som motioner som riksdagen har behandlat tidigare och avslagit. Utskottet anser inte att det har tillkommit några nya omständigheter som gör att man skulle fatta ett annat beslut nu. Vad som föreslås i motionen är en anslagsökning med 50 milj.kr. Det är onekligen en stor summa pengar, men i det här sammanhanget är det inte särskilt mycket. Det totala anslaget från staten till kommunernas barnomsorg är 4,6 miljarder — noga räknat 4 590 miljoner — och innebär en ökning med 975 milj.kr. från förra året. Att då föreslå en ytterligare ökning med 50 milj.kr. är naturligtvis någonting som med vanligt riksdagsspråk brukar kallas för ett typiskt överbud från oppositionen. Utskottet påpekar i sak att kommunerna har möjlighet att minska gruppstorleken och ändå få oförändrat stöd, om man har sådanan behov som det talas om i motionen. Det har vi också påpekat tidigare. Dessutom framhåller utskottet att vi kommer att få tillfälle att behandla kvalitetsfrågor och bidragsfrågor i höst. Då finns det anledning att återkomma till frågorna om hur man skall säkerställa en god kvalitet i barnomsorgen och tillgodose särskilda behov. Men vi finner inte att det är rimligt att nu införa det anslag som det här gäller. Vi tycker inte att det är någon särskilt lyckad konstruktion som föreslås i den socialdemokratiska motionen. Den kommunistiska motion som behandlas här gäller hemspråksträningen. Det är viktigt att slå fast, att det råder enighet i riksdagen mellan partierna om hemspråksträningens stora betydelse för de invandrarbarn som har den situationen att man talar ett annat språk än svenska i hemmet och att de på dagarna vistas i barnomsorg eller i någon annan svenskspråkig miljö. Det är alltså inte så att riksdagsmajoriteten eller regeringen har någon negativ eller passiv inställning till hemspråksträningens betydelse. Tvärtom, det faktum att vi har en utredning på detta område är ett bevis på att vi anser att det är viktigt. Det är inte något alldeles lättlöst problem — hur man skall tillgodose behovet av hemspråksträning för de många olika språkgrupper som finns på de typiska invandrarorterna. Det går kanske bra för de stora språkgrupperna, men för de grupper som bara har en handfull barn på orten är det sannerligen inte lätt att lösa problemet i praktiken, även om man skulle införa ökade statsbidrag. Den fråga man möjligen kan ställa, när man läser vpk:s motion, är om behovet av organiserad hemspråksträning är lika stort i de familjer där en av föräldrarna — i regel mamman — är hemma hos barnen. Man kan nästan få intrycket att det även i sådana fall skall vara obligatorisk hemspråksträning i förskolan. Det kan diskuteras om man i det avseendet skall sätta invandrarbarnen i en särställning. Men det är litet oklart skrivet. Vi får väl utgå från att vpk menar att hemspråksträningen på förskolestadiet i första hand skall vara till för de barn som inte har någon förälder hemma på dagtid. Den andra frågan man ställer sig inför vpk-motionen är hur man i praktiken tänker genomföra den obligatoriska hemspråksträningen. Det måste bli många gränsfall. Hittills har vi låtit föräldrarnas uppfattning om vad som är hemspråket vara avgörande. Men om föräldrarna och myndigheterna har olika uppfattning om ett visst barn skall gå i hemspråksträning eller inte, skall då någon myndighet avgöra vilket språk som talas i hemmet? Det är en fråga som inte är så alldeles lättlöst. Jag vill inte säga att det är omöjligt, det får utredningen belysa, men jag tycker att det skulle vara en smula äventyrligt om riksdagen nu fattade beslut i frågan innan vi har fått den ytterligare belyst. Det är det vpk vill. Jag har över huvud taget litet svårt att följa med när Alexander Chrisopoulos först säger att det vore anmärkningsvärt om kommittén skulle vara färdig med ett förslag i den här frågan redan till sommaren, och sedan i nästa andetag anser att riksdagen skall kunna fatta ett beslut på det mycket magra underlag vi har i dag. Det är inte särskilt logiskt. Vi menar, eftersom det finns en kommitté som enligt sina direktiv skall arbeta snabbt, att det är rimligt att riksdagen får ta del av kommitténs förslag innan den fattar några nya beslut på det här området. Alexander Chrisopoulos ställde en fråga om innebörden av de direktiv som regeringen har lämnat till alla kommittéer. Den frågan bör väl rimligen, om något är oklart, ställas till regeringen. Jag har uppfattat det så, att kommittéer har möjlighet att föreslå ökade utgifter om det finns särskilda skäl, även om man normalt skall försöka inlemma dem inom en oförändrad kostnadsram för det område kommittén sysslar med. Det råder inget tvivel om att det måste vara utomordentligt svårt att göra väsentliga förbättringar inom den begränsade sektorn hemspråksträning, om man inte får ökade resurser. Det kan vem som helst konstatera. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Gabriel Romanus har ställt vissa frågor som jag skall försöka besvara. Han framhåller att det råder enighet om betydelsen av modersmålsträning i förskolan. Men det räcker inte långt. Det räcker inte alls att deklarera enighet kring en viss bestämd fråga. Här gäller det ett förslag om förbättringar av kommunernas möjligheter att bereda invandrarbarn modersmålsträning i förskolan. För detta ändamål föreslår vi ett anslag på 15 milj.kr. I och för sig får jag väl vara tacksam, eftersom det nu är första gången som Gabriel Romanus inte drar den där valsen om vpk:s överbudspolitik. Nu handlar det ju om 15 milj.kr., och förmodligen skäms han för att tala om överbud i det sammanhanget. Det är i alla fall positivt att vi slipper höra de tongångarna. Det är som sagt 15 milj.kr. som vi i vår motion föreslår skall användas till förbättringar av modersmålsträningen i förskolan. När vi talar om obligatorisk modersmålsträning menar vi att det också skall finnas möjligheter för föräldrarna att begära dispens, dvs. dispens från ett obligatorium.
Herr talman! Jag menar att det socialdemokratiska motionsyrkandet kan kallas för ett överbud närmast i den bemärkelsen, att i förhållande till den ökning av anslaget på närmare 1 miljard som regeringen föreslår är en ytterligare ökning på 50 milj.kr. inte särskilt revolutionerande. För min del tror jag att det vore oklokt att nu besluta om ett nytt särskilt anslag på 50 milj.kr., med de praktiska konsekvenser som det skulle få. Jag tror att det är bättre att man, vid behandlingen av det förslag som regeringen har utlovat, försöker att bilda sig en uppfattning om hur hela systemet för stöd till barnomsorgen skall se ut. Alexander Chrisopoulos säger att det inte räcker med enighet om allmänna uttalanden. Nej, självklart inte! Jag tror att jag vågar säga, även för samtliga andra partiers räkning, att det finns en bredvillighet att satsa på detta område. Det visas ju av att anslaget fördubblades förra året och av att vi här i Sverige när det gäller hemspråksträning i största allmänhet har rätt långtgående ambitioner. Jag tror inte att statsbidraget är det stora problemet när det gäller att bygga ut hemspråksträningen. Den stora svårigheten är av praktisk art. En av anledningarna till att utredningen tillsattes var att de två myndigheter som är verksamma på det här området, socialstyrelsen och invandrarverket, hade olika uppfattriing om hur man skulle bygga ut hemspråksundervisningen. Vi vet ju att det finns kommuner där man inom ett område på kanske 1 200 å 1500 lägenheter har 30 olika språk företrädda. Där är det inte statsbidragsfrågan som är det väsentliga utan de praktiska problemen. Hur skall man lösa hemspråksträningen i de fallen? Hur långt upp i åldrarna skall man ha särskilda språkgrupper osv.? Det är sådana frågor som den här utredningen skall belysa, och det skall den göra snabbt. När utredningen är klar med sitt arbete hoppas jag att det skall gå att nå bred politisk enighet om att vidta åtgärder som innebär förbättringar. Jag har nämligen den uppfattningen att de invandrarbarn som vistasi en miljö där man talar ett annat språk än det som talas i deras hem hör till de mest utsatta av alla barn i Sverige i dag.